Herr talman! I detta betänkande föreslås att man skall avskaffa 5 och 25-öringarna, att priser i fortsättningen skall avrundas till närmaste tiotal ören, att denna förändring skall genomföras vid årsskiftet och att 25-öringen skall upphöra att vara ett lagligt betalningsmedel vid halvårsskiftet 1985. När det gäller S5-öringen har jag inga invändningar. Jag tror att man kan avskaffa den utan att det leder till några bekymmer vare sig för handeln eller för de enskilda konsumenterna. Jag har däremot en annan uppfattning när det gäller 25-öringen. Jag vill först säga att ingen skall sväva i villfarelsen att det är nödvändigt att avskaffa 25-öringen bara därför att man avskaffar S5-öringen. Man kan mycket väl ha två betalningsmedel med låga valörer av vilka den näst lägsta inte omedelbart går att dividera med den lägsta. Det är alltså inget hinder för att behålla 25-öringen att man inte kan växla den i två 10-öringar och en S-öring. Bekymret här gäller, såsom framgått av de korta inlägg som gjorts, tidpunkten för avvecklingen av 25-öringen som lagligt betalningsmedel — framför allt med hänsyn till automathandeln. Vi har sagt, att det är nödvändigt att allmänheten och handeln får tillräcklig tid på sig att förbereda myntreformen. Avskaffandet av 25-öringen kommer att få rätt stora nackdelar för automathandeln, framför allt för de mindre företagen i branschen. Flera av företagen har påpekat att det blir fråga om genomgripande ombyggnader, förändringar och investeringar i nya myntmekanismer för att man skall klara övergången, och det kan medföra försämringar i lönsamheten inom berörda företag. Det kan innebära att enskilda automater slås ut med motsvarande följder för dem som utnyttjar automaterna. I förslaget från finansutskottet anförs nu att det med hänsyn till automathandelns behov är nödvändigt med en viss övergångstid. Man har stannat för ett halvt år. Utskottets talesman var nyss inne på att det finns behov av en något längre övergångstid. Jag tror att det är riktigt. Vi har från folkpartiet i vår motion sagt att 25-öringen skall få behållas till den 1 juli 1986. Jag tror att man därigenom tillmötesgår önskemålen från bl.a. de företag som ställer upp automater av olika slag. Effekterna av den föreslagna förändringen är, såsom också automathandeln har påpekat, att prishöjningar när det gäller automathandeln i fortsättningen inte kan ske i lägre steg än 50-öressteg. Det är en liten men observerbar nackdel. Det här är alltså fråga om service och attityd till konsumenterna — eftersom automathandeln betjänar många konsumenter, inte minst människor med oregelbundna och onormala arbetstider, t.ex. kvällsoch skiftarbetande. Men det är tydligt att finansutskottets majoritet inte har velat ta den typen av hänsyn till de vanliga människorna. Vi menar att övergångstiden bör göras så lång att man kan nå fram med information till allmänheten och för att automathandeln skall hinna anpassa sig. En så kort tid som finansutskottet föreslår skulle, enligt vår uppfattning, fördyra den nödvändiga omställningen och därmed i längden drabba också konsumenterna. De kostnader som den här korta övergångstiden för med sig är mycket större än de kostnader som skulle följa av att man lät 25-öringen vara kvar som lagligt betalningsmedel ytterligare ett år. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till den reservation i finansutskottets betänkande som kräver att 25-öringen skall behållas som lagligt betalningsmedel till den 1 juli 1986.
Herr talman! Jag vill än en gång framhålla att vi anser att tiden 14 månader från i dag till ikraftträdandet är tillräcklig för det omställningsarbete det här är fråga om. Sedan vill jag gärna än en gång understryka att det fanns möjlighet i utskottet att nå en förhandlingslösning och flytta fram ikraftträdandet. Men man var från den borgerliga sidan mer intresserad av att demonstrera sin motvilja mot kompromissförslaget än att gå med på detta. Därför har vi fått den lösning vi nu föreslår.

Herr talman! Vi har inte demonstrerat någon motvilja mot kompromisser, utan vi har föreslagit den här övergångstiden, därför att det var vad automathandeln själv ansåg sig behöva för att ställa om sina maskiner till en situation där man inte kan använda 25-öringar. Om socialdemokraterna är intresserade av kompromisser som tillmötesgår automathandelns och dess kunders önskemål går det bra att rösta på den reservation som här föreligger.

Fru talman! I vår motion 766 framhåller vi att läget i Centralamerika ytterligare skärpts under året. Det kan konstateras att den senaste utvecklingen än mer understryker det allvarliga i situationen. Mineringen av Managuas hamnar är ett vedervärdigt brott mot alla folkrättsliga principer. Upptrappningen av USA-imperialismens interventionspolitik inom området gör att en öppen konflikt rycker allt närmare. Krigstillstånd råder ju redan nu genom ”contras” härjningar, understödda av CIA och regionala bulvaner för USA. Fru talman! Sverige har i flera avseenden fört en positiv och progressiv politik vad gäller Centralamerika. Vi tycker det är bra. Men vi tycker inte utrikesutskottets betänkande är tillräckligt. I vår motion vill vi att regeringen skall försöka få till stånd ett slags europeisk Contadora-grupp till stöd för sandinistregimen. Utskottet hävdar att konflikten är regional och att en fredsgrupp i Europa snarast skulle äventyra och inte hjälpa regeringen i Managua. Till det kan bara sägas att för det första är konflikterna i Centralamerika inte en regional fråga. Det finns inte bara amerikanska, utan också andra maktintressen företrädda. Häromdagen kunde vi t.ex. läsa om Israels inblandning på reaktionens sida i hela området. För det andra är konflikten av den karaktären att den kan hota hela världsfreden. Med detta vill jag yrka bifall till motion 766. I motionen 767 tar vi upp solidaritet med Chiles folk. Jag vill citera litet ur motionen. ”Efter tio långa år av terror, politiska förföljelser och hunger har motståndet i Chile mot Pinochets regim växt till en sådan styrka, att regimen skakas sina grundvalar och det chilenska folket på allvar börjar hoppas på en snar återerövring av demokratin. Den terroristiska militärdiktaturen kan inte längre regera med samma metoder som tidigare, och folket vägrar att längre finna sig i förtryckspolitiken. Under det senaste året har rörelsen mot militärdiktaturen framträtt allt starkare. Allt större skikt av folket har gått ut på gator och torg för att visa sitt missnöje med den förda politiken. Den växande oppositionen mot juntans förtryck har kommit till uttryck bl.a. i de nationella protestdagarna varje månad från den 11 maj och framåt.” Det märktes också nu den 1 maj. ”Öppet krävs general Pinochets avgång. Även delar av medelklassen, som tidigare stödde regimen eller passivt fann sig i diktaturen, sluter sig nu till motståndskampen som främst förs av arbetarklassen och de utarmade i städer och byar. En mäktig rörelse har utvecklats. Kampen gäller både frihet och bröd. Det chilenska folket vägrar att längre finna sig i terrorn och inskränkningarna i de demokratiska frioch rättigheterna.” Litet längre fram säger vi att ett minimikrav måste vara att den terroristiska militärjuntan inte får stöd genom krediter, genom vapenleveranser, genom utrikeshandel eller på andra vägar. Solidaritet får inte bara vara en fråga om ord, utan solidaritet skall också uttryckas i handling. Nu har jag, fru talman, fått uppgifter om att humanitärt bistånd via UD och SIDA kanaliseras till en politisk tendens i Chile. Medlen kanaliseras enligt ett beslut som fattades 1980 och går, via anslaget till humanitärt bistånd, till en av Valdes forskningsinstitutioner. Jag ifrågasätter huruvida vi via våra biståndsanslag skall stödja just en politisk tendens i Chile, särskilt som det dessutom kan ifrågasättas om man inte från detta håll kommer att fortsätta terrorn. Enligt vad jag inhämtat stöds nämligen denna tendens också av CIA och alltså av USA. Jag ifrågasätter — och här vill jag ha ett klargörande från utskottets företrädare — om svenskt humanitärt bistånd — som Chile verkligen behöver — skall kanaliseras via obskyra schweiziska organisationer. Dessa betalar ut forskningsanslag för att hjälpa Chiles befolkning, som det heter — forskningsanslag vilka uppgår till belopp som är flera hundra gånger större än det som en chilensk familj tjänar under flera år. Är detta verkligen avsikten? Jag har försökt få klarhet i det här. Jag skulle gärna vilja veta vad utrikesutskottet anser om saken — om det är nödvändigt att göra på detta sätt. Jag skulle dessutom vilja ha ett klargörande, att vad vi betalar i humanitärt bistånd verkligen skall gå till de organ som tjänar folket och inte till några andra.
Fru talman! Jag har inte för avsikt att ta upp någon längre debatt om förhållandena i Centralamerika och Chile. Det finns många andra tillfällen att göra detta här i kammaren, då vi kanske också har litet bättre tid. Jag tror dessutom inte att det skulle behöva bli så mycket diskussion om dessa frågor, för i grunden torde vi inom utskottsmajoriteten och vpk vara ganska överens om problemen, om vad som vore den bästa lösningen och om vad som vore den lyckligaste utvecklingen på de två områden som utskottsbetänkandet och vpk:s motioner och reservationer tar upp. Det gäller att få till stånd en fredlig politisk lösning på konflikterna, våldet och kriget i Centralamerika. För Chiles del anser vi det väsentligt att diktaturen faller till förmån för en demokrati med respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta vågar jag påstå att vi är överens om. Men vad betänkandet behandlar och det som föranlett de två reservationerna från vpk är snarare det förhållandet, att vi inte är överens om hur Sverige skall agera och hur Sverige kan agera för att skynda på eller underlätta en sådan här utveckling, som vi alltså i och för sig är överens om att man skall arbeta för. Reservation 1 handlar om bildande av en europeisk Contadora-grupp. Detta kan ju synas okontroversiellt och förefalla vara ett lovvärt och positivt initiativ. Men det finns också invändningar att göra vid närmare eftertanke. Det kan vara viktigt att den här regionen får känna att den skall ta itu med sina egna problem samt söka komma fram till lösningar, och att lösningarna likaledes blir regionens egna. Vi säger faktiskt i utskottsbetänkandet i och för sig inte att det är en regional konflikt, men vi säger att det är viktigt att ge en regional karaktär åt fredsprocessen och att detta kan komma att visa sig vara en tillgång. Det finns också, som utskottet uttrycker det, risk för att vi skulle tillföra motsättningarna en internationell politisk dimension som inte är önskvärd. Däremot tycker vi naturligtvis att det är självklart med stöd från Europa för Contadoragruppens arbete. Varför detta är så viktigt just nu var också Eva Hjelmström inne på. Rapporterna från Washington under den senaste tiden tyder på behovet av europeiskt stöd för Contadoragruppens 21 punkter. Det behovet har ökat. USA fortsätter upptrappningen av sitt militära engangemang i området. Sex flygfält har nu gjorts i ordning i Honduras av USA:s armé till en kostnad av 400 milj.kr. Två ytterligare flygfält byggs. Enligt senatorn Alan Cranston har USA närmare 3 000 soldater i Honduras. Pentagon har genom en serie manövrer ”roterat” och tränat många tusen andra soldater i området under det senaste året. Eftersom ingen tror att de ca 8 000 CIA-stödda contras i Honduras kan störta sandinistregimen i Nicaragua, har allt fler ansvariga politiker i Washington börjat varna för den logiska följden av USA:s allt större militära engagemang i Centralamerika, nämligen en regelrätt USA invasion av Nicaragua. Det torde i dag inte längre finnas någon i Washington som tvivlar på att man i Pentagon nu gör upp planer för en sådan militär aktion. Statssekreteraren i försvarsdepartementet Iklé leder en grupp som planerar den militära verksamheten i Centralamerika. Han har sagt så här i ett tal: ”Låt mig göra det helt klart. Vi vill inte se våra vänner militärt besegrade. Vi eftersträvar inte ett militärt balansläge. Vi vill att de demokratiska krafterna skall segra.” Ett flertal ledande och välinformerade demokratiska senatorer har på senare tid varnat för att president Reagan tycks ha övergett försöken att få en politisk uppgörelse och nu satsar på militära lösningar. På sin presskonferens den 4 april citerade Reagan general Mac Arthur, som en gång har sagt att det inte finns någon ersättning för en seger. I realiteten är ju också mineringen av Nicaraguas hamnar en öppen krigshandling från USA:s sida. Reaganadministrationens vägran att låta den internationella domstolen i Haag bedöma tvisten avslöjar ju hur svaga USA:s argument är för den politik som USA för i Centralamerika. Den andra reservationen till betänkandet handlar om Chile. Där krävs för det första ett ytterligare fördömande. Jag tycker att det knappast behövs, därför att det inte torde råda något som helst tvivel, varken i det här landet eller i Chile, om var Sverige står i förhållande till Chilejuntan. För det andra krävs ett effektivt skydd för hemvändande flyktingar. Jag tycker att det enda effektiva skyddet för hemvändande flyktingar är ett återupprättande av demokrati i landet. Med militärjuntan vid makten kan vi aldrig få något sådant effektivt skydd, även om vi försöker stödja dem som vänder hem. Till slut frågan om bojkott. Den frågan har behandlats så många gånger i den här kammaren att jag inte kan se det nödvändigt att upprepa argumenten nu. Låt mig bara med ett par ord beröra det som Eva Hjelmström till sist tog upp, nämligen det humanitära stödet. Det berörs varken i motionerna eller i betänkandet. Betänkandet handlar inte om det humanitära biståndet. Därför tycker jag att i den mån frågan skall tas upp i kammaren, skall det göras i samband med att vi diskuterar biståndsbudgeten, där det humanitära stödet är en viktig del. Däremot skall jag gärna, om Eva Hjelmström så vill, bekräfta att jag tycker att det är viktigt med ett humanitärt stöd till Chile och att det också går genom de rätta kanalerna och når de rätta människorna.
Fru talman! Jag tackar för de senaste orden. Däremot håller jag inte riktigt med om att det inte är i dag vi skall ta upp den här diskussionen, eftersom det är i dag vi behandlar utrikesutskottets betänkande om utvecklingen i Centralamerika och Chile. Det är i dag vi tar upp frågan om en total bojkott mot reaktionen i Chile, och därför hör den frågan hemma här. Jag kan ha förståelse för att Maj-Lis Lööw inte har tagit del av dessa uppgifter. Jag förväntar mig senare ett besked på den här punkten, för jag tycker fortfarande att det är upprörande att humanitärt bistånd går till en politisk tendens, och dessutom att det går till på det sättet, via den schweiziska organisation som jag tidigare nämnde. I övrigt är vi uppenbarligen överens om mycket, men inte när det gäller allvatet i situationen och nödvändigheten av att vi också i Europa gör någonting. Maj-Lis Lööw hänvisar till att det skulle vara en regional konflikt och vidhåller utrikesutskottets svar på vår motion, att det så skall förbli. Vi tycker inte att det är någon regional konflikt. Vi anser att det är en konflikt som griper in i fredssträvandena över hela världen. Vi ser hur Israel och USA, som jag påpekade tidigare, går in med bulvaner i land efter land i Centralamerika. Vi kan inte förstå varför socialdemokraterna inte i dag kan tänka sig några nya initiativ i den här frågan.

Fru talman! Hur man än räknar är det stora och viktiga ärenden som riksdagen nu skall behandla. Det handlar om pensioner och sjukförsäkring, dvs. tunga och viktiga grundstenar i alla människors trygghet. Mäter vi i pengar är det också mycket stora ärenden. Finansutskottet i all ära med sparförslag och myntreformer, men med tre betänkanden sätter socialförsäkringsutskottet rotation på ungefär 55 miljarder kronor — om jag nu vid ett hastigt överslag har räknat rätt. Ändå kan man säga att det inte är särskilt dramatiska ting vi har att behandla i detta sammanhang i år. De flesta förslagen är gamla bekanta från de senaste åren, och jag skall inte ägna många ord åt dem. Det är frågor om tekniken för värdesäkring av pensionerna, vilket system för basbelopp som vi skall räkna efter. Jag vill där erinra om att det beräkningssätt som föreslås i en centerpartireservation, byggd också på en motion från folkpartiet, är det system som även vi moderater en gång var ense med de två andra partierna om. Att vi nu inte längre ställer upp för det s.k. basbeloppsindex beror inte på att vi har ändrat uppfattning rörande behovet av en översyn av värdesäkringssystemen för pensionerna, inte heller när det gäller behovet av att hejda, absolut och relativt, utgiftsökningen i fråga om pensionssystemen. Det beror på att vi inte är riktigt övertygade om att den valda tekniken är den bästa och att det kanske inte heller i en parlamentarisk demokrati är ett riktigt lämpligt sätt att byta så väsentliga system varje gång man får ett regimskifte — vilket vi alla hoppas skall hända igen. I princip har vi alltså ingen invändning mot att man behöver se över dessa ting. Vi hoppas också alltjämt, även om många av oss har börjat misströsta, att den sedan länge aviserade utredningen om pensionssystemen inkl. värdesäkringen någon gång skall bli tillsatt och komma i gång med sitt arbete. En annan av våra eviga följeslagare — i varje fall sedan rätt länge — är frågan om rätt till pensionstillskott för de folkpensionärer som en gång för länge sedan ställde sig utanför ATP-systemet. Vi har diskuterat den frågan varje år — jag minns inte riktigt hur länge — och vi har inte kommit någonvart. Jag behöver inte upprepa all argumentation, utan jag vill bara erinra om att detta är en av de stora orättvisorna i det svenska socialförsäkringssystemet. Det var ett antal personer som i början av 1960-talet inte kunde ana att det skulle komma någonting sådant som pensionstillskott och som begärde undantag från ATP, inte av något annat skäl än att de allra flesta av dem inte ansåg sig ha råd med avgifterna. Att de nu år efter år straffas med att tvingas försöka leva på den lägsta pension, kanske det lägsta bidrag som över huvud taget förekommer i vårt sociala system — en pension som är mindre än ett basbelopp, dvs. mindre än 20 000 kr. om året — det är ett utslag av vad jag betecknar som hämndlystnad av politiska skäl, som jag har allt svårare att förstå. Centerpartiet och moderaterna i utskottet är återigen ense om att föreslå att vi skall rätta till den här orättvisan, att de människor som saknar ATP eller har en ATP som är lägre än pensionstillskottet skall få sin ATP-rätt som alla andra s.k. minimipensionärer. Jag vill, fru talman, yrka bifall till reservation 3 och även till reservation 6 beträffande medelsanvisningen.

Fru talman! I centerpartiets motion om den ekonomiska politiken går man från partiets sida igenom alla verksamheter där åtgärder kan vidtagas för att bidra till att förbättra den ekonomiska situationen. När det gäller förändringar som berör det sociala området ingår det förändrade basbeloppsindexet som beslutades våren 1982. Jag tänker här gå igenom skälen till att vi vidhåller kravet på denna förändring. Enligt vår mening ger de besparingar som man då åstadkommer bättre förutsättningar att nå en omfördelning av medel till och mellan olika pensionärsgrupper. Detta skulle skapa utrymme för en uppräkning av pensionstillskotten och kunna ge ett pensionstillskott till dem som i dag saknar sådant tillskott. En sådan indexförändring innebär att höjningar av oljepriser och indirekta skatter ej skulle kompenseras för någon speciell grupp. En sådan förändring ger en besparing på 600 milj.kr. per helår. Beräkningen av basbeloppet årsvis — som infördes 1982 av besparingsskäl — har inte upphävts av den nu sittande regeringen. Den kompensation som givits till pensionärerna under 1983 upphörde fr.o.m. 1984. Regeringen tycks åtminstone tillfälligtvis ha insett behovet av besparingar och omfördelningar av dessa medel. Det är inte alla pensionärsgrupper som har behov av ekonomiska förstärkningar. Det är därför riktigt att omfördela resurserna till de människor som bäst behöver dem. Således bibehålls de tidigare kritiserade basbeloppsberäkningarna som nu sker en gång om året. Med det anförda yrkar jag bifall till centerns reservation 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande 21. När ATP-reformen genomfördes anmälde de som ej önskade delta i systemet s.k. undantagande. Skälet till detta var ofta att vederbörande ej ansåg sig ha råd med ett deltagande. Det rörde sig om småföretagare, jordbrukare och fiskare. De kunde rimligtvis ej förutse att ett pensionstillskott skulle införas och att detta pensionstillskott dessutom ej skulle komma dessa grupper till del. Deras änkor bestraffades också — de skulle inte heller få något pensionstillskott. Tyvärr kan inte årets riksdag förändra dessa förhållanden, vilket bara kan beklagas. I den proposition om efterlevandepensioneringen som regeringen drog tillbaka fanns ett förslag som skulle ha löst en del av dessa problem. Nu ligger hela det här komplexet nere i väntan på utredning. I utredningen skall just förhållandena för efterlevande till de s.k. undantagspensionärerna behandlas. Med kännedom om den tid det tar i socialdepartementet att komma till skott, kan vi inte förvänta något resultat än på många år. Fru talman! Jag yrkar bifall till centerns och moderaternas reservationer 3 och 6.

Fru talman! Nils Carlshamre nämnde i sitt anförande hur man beräknar basbeloppet. Han snubblade över det med att tala litet grand om tekniken för värdesäkringen. Men tekniken för värdesäkring, dvs. hur man beräknar basbeloppet, är faktiskt av mycket stor betydelse. Basbeloppet är avgörande för villkoren för t.ex. förtidspension, vårdbidrag, livränta och handikappersättning. Praktiskt taget alla ekonomiska stödformer som samhället ger är kopplade till basbeloppet. Syftet med kopplingen till basbeloppet är att alla dessa förmåner som jag räknat upp skall vara värdesäkrade. De skall räknas upp automatiskt i förhållande till prisökningarna och inte urholkas av inflationen.

Efter 1981 införde man — det var den borgerliga regeringen som gjorde det — en årsvis beräkning av basbeloppet. Man anförde att detta beräkningssätt infördes av besparingsskäl. Den uppräkning av folkpensionens grundnivå och pensionstillskottet som har skett sedan kompenserar inte fullt ut slopandet av 3-procentsregeln. Det finns beräkningar som visar att pensionärerna till följd av de försämringar som skett av basbeloppsberäkningen sedan 1981 har förlorat upp till en tusenlapp om året. fr.o.m. 1984 uppstår ett betydande gap mellan prisutvecklingen och basbeloppet, även om man räknar med en inflation på bara 4 90. Om basbeloppet inte direkt följer konsumentpriserna är alltså inte pensionerna värdebeständiga. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2, som föreslår att den s.k. 3-procentsregeln skall införas. Detta är inget nytt krav från vpk. Det är självklart att detta blir upprepningar, eftersom vi hela tiden är det enda parti som förespråkar att pensionerna skall ha denna värdebeständighet. Detta är det enda förslag med den innebörden som f.n. finns, men om det kommer andra nya och bättre förslag som garanterar en värdebeständighet, kan vi kanske också förnya oss. Men till dess upprepar vi det här kravet om att återinföra 3-procentsregeln. Antalet ATP-pensionärer ökar årligen med närmare 65 000. Därför måste vi omedelbart göra en snabb översyn av konstruktionen av ATP-systemet. Vi var med och röstade för ATP-systemet när det infördes, men då kunde vi inte fullt ut se hur de inbyggda orättvisorna skulle förstärkas med åren. Det är så nu att de som har haft en låg lön eller deltidsarbete visserligen är vana att leva på marginalen, men de får leva på marginalen även efter pensioneringen. Den som har en maximal ATP i dag får faktiskt mer i pension per månad än den genomsnittlige LO-medlemmen tjänar på full tids arbete. Det är alltså ett glapp i pensionerna mellan den högsta med full ATP på över 8 000 kr. och ner till 2 436 kr. för den som bara har pension och pensionstillskott. Gång på gång har vi från vpk:s sida kritiserat den beräkning som oftast drabbar deltidsarbetande kvinnor eller andra med låg lön och som går ut på att man frånräknar ett basbelopp från botten av inkomsten. Det ger en alldeles för låg ATP för lågavlönade. Vi anser att man i stället skulle sänka taket för den pensionsgrundande inkomsten. Det skulle få till följd att den som i dag har maximal ATP skulle få något mindre belopp, medan den som får den sämsta utdelningen av ATP-systemet skulle få det något bättre. Det är en översyn av det slaget, fru talman, som vi begär i reservation 5. Jag yrkar bifall till denna reservation. I reservation 4 föreslår vi en omfördelning av resurserna i syfte att minska förtidspensioneringens omfattning. Enligt utskottets mening går det emellertidinte, främst därför att det inte finns några försäkringsmedel som är särskilt avsatta för förtidspensioneringar. Visst kan man väl uttrycka sig på det sättet, om man nu vill ta chansen att rida på ord. Men var och en måste väl ändå kunna förstå vad som avses med vårt förslag. Antalet förtidspensionärer stiger hela tiden. Varje månad tillkommer 2 000 nya förtidspensionärer. Det beror inte på att sjukligheten drastiskt ökar här i landet, utan många av dessa människor förtidspensioneras därför att det inte finns några arbeten. Som tur är låter vi ju inte människor svälta ihjäl i vårt land. När det inte finns jobb — vi beskriver detta i vår motion — erbjuds människor i många fall förtidspensionering. Vi vet att denna utveckling kommer att fortsätta om vi inte gör någonting åt detta nu. Enligt vår mening är det mycket bättre att göra en beräkning av hur mycket pengar som kommer att användas till förtidspensionering— för resten vet vi det redan nu. Det kommer nämligen att kosta 7-8 miljarder kronor nästa budgetår. Vi anser att det skulle vara mycket bättre om en del av de pengarna avsattes till rehabilitering när det gäller de människor som vill och kan arbeta. En annan del av de pengarna kunde användas till att skaffa fram nya jobb. Folk som förtidspensioneras i dag skall ju ändå på något sätt ha pengar från samhället. Det är, som sagt, bättre med en omfördelning av det slag som jag här nämnt, så att människorna kan få ett jobb. Men för den skull behöver man inte använda öronmärkta pengar. Det har vi aldrig avsett. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Fru talman! Vi skall i dag besluta om medelsanvisningen beträffande folkpensioner m.m. som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande 21. Detta grundar sig på proposition 1983/84:100, bil. 7. Det gäller anslagen D 2-D 4. Inledningsvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Jag skall försöka bemöta tidigare inlägg. Jag kommer inte att ta upp reservationerna i tur och ordning utan ungefärligen i den ordning som man i denna talarstol presenterat dem. Först och främst gäller det värdesäkringen av pensionerna. Vi vet att man under åren 1981 och 1982 hade en annan beräkning när det gäller värdesäkringen. Det är uppenbart att det var för att man skulle spara pengar. Det blev emellertid en lägre pension. Det drabbade de sämst ställda och de handikappade — det är helt uppenbart. Man valde en metod som innebar att man skulle beräkna förändringarna i det allmänna prisläget med bortseende från indirekta skatter, tullar och avgifter. Tillägg skulle dock göras för subventioner. Dessutom skulle man bortse från förändringarna av energipriserna. Det var naturligtvis, som Nils Carlshamre sade, inte den bästa metoden. Moderaterna ställde sig bakom den vid detta tillfälle, och jag skall inte kritisera det — det var väl för att uppnå enighet inom regeringen och få denna princip genomförd. Man tjänade inte de pengar som man hade trott, för energipriserna, som dittills hade stigit, slutade att stiga. Därigenom fick man inte den ekonomiska vinst som man hade räknat med. Men bortsett från det innebar detta ändå en försämring av pensionerna, även om energipriserna inte steg. Det berodde främst på att beräkningsgrunderna var utformade så att prisförändringarna, som fortfarande skulle beräknas påverka index, gjorde det endast med 90 96. Det innebar att pensionerna på fyra år urholkades med 4,5 96. Så skulle det fortsätta, och det skulle innebära att ATP så småningom skulle få ett helt annat värde än vad pensionärerna hade lovats: 60 20 av basbeloppet. Och det skulle bli en ännu snabbare urholkning om energipriserna skulle öka, som ni väl hade förutsatt. Vi sade nej till detta när vi kom tillbaka till regeringsmakten — det var ett av våra vallöften. Vi återställde det hela, även om vi har de förlorade åren. Dem är det inget att göra åt, men nu beräknar man basbeloppet enligt helt andra metoder — den metod som vi hade innan förändringen kom. Margö Ingvardsson pekade på att också pensionärerna nu får vidkännas devalveringseffekterna. Jag tror att vi kan acceptera att höra den kritiken. Som utvecklingen av ekonomin i samhället blev kunde ingen grupp komma undan, utan vi fick bära effekterna samtliga. Vi har ingen ekonomisk debatt nu, men jag vill ändå säga att devalveringen har gett effekt. Nils Carlshamre säger att han inte är med längre. Jag tycker det är riktigt när han pekar på att vi nu skall ha en utredning och att man inte skall ändra system alltför ofta. Att tekniken inte var bra är vi överens om — men det tycker tydligen centerpartiet och folkpartiet fortfarande. Sedan till pensionstillskotten vid undantagande från ATP. Vi har haft den frågan uppe många gånger. De som har valt att ställa sig utanför var inte alltid de små företagarna, de sämst ställda, hantverkare och fiskare, utan det var personer som valde att plöja ned sina pengar i företagen, valde att använda pengarna till att köpa pensionsförsäkringar av helt annan karaktär. Uppenbart är att det finns en grupp som ställde sig utanför av den anledningen att de kanske inte riktigt visste vad de gjorde eller därför att de blev totalt vilseledda av dem som vid denna tidpunkt tyckte att vi inte skulle ha ATP — det var inget bra system. Eftersom denna fråga återkommer nu, efter sex borgerliga år i regeringsställning, då ingenting hände för dessa människor, tycker jag det är angeläget att peka på alla de möjligheter som fanns att gå in i systemet igen. Det fanns en övergångsbestämmelse vid införandet av lagen om allmän försäkring den 1 januari 1963 som innebar att de som anmält undantagande kunde återkalla denna anmälan före utgången av år 1962. När lagen om pensionstillskott trädde i kraft den 1 juli 1969 kunde man också begära inträde i systemet, just därför att det då skedde någonting som man inte känt till när man ställde sig utanför ATP-systemet. Den 1 januari 1974 konstruerades sjukpenningen om — den blev skattepliktig och pensionsgrundande. Även då bereddes dessa människor möjlighet att återkalla sin anmälan om undantagande, om det skedde före utgången av mars 1974 — då skulle återkallandet gälla från den 1 januari 1974, alltså retroaktivt. Återkallelse fick ske oavsett hur länge man hade ställt sig utanför denna försäkringsform. Under hela 1976 kunde undantagandet återkallas med verkan från den 1 januari 1976, trots att undantagandet inte heller denna gång hade gällt minst fem år, som var huvudregeln. Möjligheten öppnades genom beslutet om socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster. Den 1 juli 1977 trädde lagen om arbetsskadeförsäkring i kraft. Egenföretagare och uppdragstagare kom att omfattas av arbetsskadeförsäkringen, om de inte stod utanför ATP-systemet. Därför öppnade vi också möjligheterna att komma in i systemet. Jag har sett som angeläget att ta upp dessa frågor, eftersom Karin Söder i den borgerliga regeringen därefter signerade en proposition där hon föreslog en pensionstillskottshöjning på 2 76, just beroende på att basbeloppet urholkades. Det gällde alla utom dem som valt att ställa sig utanför ATP. De kom inte med vid det tillfället. Sedan kom ytterligare en proposition, också den signerad av Karin Söder. Ett förslag lades på riksdagens bord om att man icke längre skulle ha möjligheter att ställa sig utanför ATP. Man skulle alltså tillhöra det systemet. Karin Söder ansåg inte att det i den propositionen var angeläget att ta med de grupper som stod utanför. Under sex år, med två socialministrar från centerpartiets led, ansågs det alltså inte att man kunde lägga fram förslag på riksdagens bord som gav de människor som valt att ställa sig utanför ATP-systemet den möjligheten. Nu — efter dessa sex år — motionerar samma centerpartister och reserverar sig till utskottsbetänkandet för att man inte har lyckats ordna detta själv och väntar att socialdemokraterna nu skall lösa frågan. Vi yrkar alltså avslag på den reservationen. Vidare har här tagits upp övriga pensionsfrågor. När det gäller fördelningen av medlen skulle det finnas sjukförsäkringsmedel som var reserverade för förtidspensionering av handikappade och andra. Det gör det alltså inte, och det sade Marg6ö Ingvardsson själv. Det går på förslagsanslag. Däremot kan jag meddela att det kommer en proposition om rehabilitering. Det gäller där att få människor i ett sådant skick att de inte behöver förtidspensioneras. Vi kan diskutera den frågan när det förslaget kommer. Jag vill, fru talman, ta upp ytterligare en fråga. Numera räknar man upp basbeloppet en gång om året. Tidigare gjorde man det var gång konsumentprisindex hade ökat med tre enheter. Av såväl administrativa skäl som — det vill jag inte sticka under stol med — av besparingsskäl har detta blivit ändrat. Vi har icke ändrat det tillbaka. Vi anser att det kan vara rimligt att man höjer basbeloppet en gång om året. Samtidigt ser man till att de sämst ställda pensionärerna får en höjning av såväl grundpensionen som pensionstillskottet. Vi återställde också möjligheten för dem som inte har kunnat tjäna in ATP att fördubbla pensionstillskottet, vilken också togs bort när det var en centerpartistisk socialminister. Vi har också räknat upp handikappersättningen. Jag anser att detta är en god användning av medel och en riktig fördelning till de människor som bäst behöver stöd — alltså de sämst ställda pensionärerna. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att ingen talar om att dessa människor också har rätt till kommunalt bostadstillägg. Det har de alltså, men man hör bara talas om grundpensionen. Jag har inte heller förstått att man skulle kunna få ett högre skatteunderlag, därför att man inte har kunnat dra av den ATP-avgift som man har valt att icke betala. Man kan ju inte dra av något som är avdragsgillt, om man har ställt sig utanför.

Fru talman! Jag vill ge Doris Håvik rätt i ett avseende. Hon säger att alla de som på sin tid gjorde undantag från ATP inte tillhörde gruppen mycket små företag med mycket svag ekonomi som inte hade råd med avgifterna. Doris Håvik har rätt — det var inte alla, det var bara nästan alla. Jag vill gärna tillägga att Doris Håviks långa historieskrivning om bakgrunden till minimipensionärernas särbehandling bara är en återupprepning av det som jag en gång har betecknat som eko från 1920-talets sociala debatt. Man säger helt enkelt till människor som lever i ren misär: Ni får skylla er själva. Det gör vi inte någon annanstans i Välfärdssverige.

Fru talman! Vi vidhåller vår anklagelse mot socialdemokraterna — att ni inte har fullföljt ert vallöfte att värdesäkra pensionerna. Till att börja med uppstod devalveringseffekter på basbeloppet. Där frångick ni vad ni sagt i valet. Detta medför att värdesäkringen av pensionerna inte höll. Så till frågan om 3-procentsregelns införande. Doris Håvik erkände från talarstolen att den årsvisa beräkningen medför en besparing. Det måste väl innebära att pensionärerna får mindre pension genom att man övergår till årsvis beräkning i stället för en uppräkning var gång konsumentsprisindex höjs med 3 Ze. Alltså kvarstår: Socialdemokraterna har frångått sitt vallöfte till pensionärerna, ni har icke värdesäkrat pensionerna. Fru talman! Sedan är det möjligt att jag var ouppmärksam en stund när Doris Håvik höll sitt anförande. Jag hörde henne inte kommentera vårt förslag om en översyn av ATP-systemet för att få bort orättvisorna. I utskottsskrivningen har sagts att det inte går att göra en översyn därför att det är alldeles för stora administrativa svårigheter. Jag undrar då, fru Håvik, varför man inte kan sänka taket för den pensionsgrundande inkomsten i stället för att räkna fram ett basbelopp från botten. Såvitt jag förstår är det en mycket enkel administrativ åtgärd. Den skulle få till omedelbar följd att en del av orättvisorna inom ATP-systemet skulle försvinna.

Fru talman!

Och varför upprepar man nu frågan? Är det möjligen därför att folkpartiet verkligen förstod vad detta handlar om? Många inlägg från denna talarstol av folkpartister skulle förtjäna att citeras här. Också i utskottet var man på den tiden på det klara med att man skulle ha förmåner om man betalat avgifter. Det ifrågasattes hur de som då hade betalat avgifterna skulle uppleva att de som hade ställt sig utanför skulle få precis samma förmåner som den andra gruppen. Sedan till förslaget att man skulle sänka taket i stället för att räkna bort ett basbelopp. Det skulle hjälpa deltidsanställda kvinnor, säger man.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 Vi har grundpensionen, vi har pensionstillskottet, vi har KBT. Det är skattefria belopp. Dessutom finns det skattelindring för pensionärer upp till en ganska hyfsad årsinkomst, så gapet mellan dem som bedöms som de sämst ställda pensionärerna och dem som enligt Margö Ingvardsson borde ha en lägre pension är i storleksordningen 7 000-8 000 kr. Är det så häpnadsväckande stora orättvisor? Slutligen vill jag till Elis Andersson säga att det kommer en utredning om pensionerna. Direktiven håller man på att arbeta med. Elis Andersson var oroad över senfärdigheten i socialdepartementet.

Fru talman! Doris Håvik ställde en fråga, uppenbarligen till mig, varefter hon omedelbart själv besvarade den. Jag nöjer mig med att tacka för hjälpen.
Fru talman! Jag konstaterar att fru Håvik faktiskt har väldigt olika krav på människor. På mig ställer hon kravet att jag här i kammaren omedelbart skall kunna framlägga ett förslag om hur man skall beräkna pensionen med olika procentsatser, men hon kan inte ställa krav på sin egen regering att den, som vi har föreslagit, skall återkomma med ett förslag i den här frågan. Jag tycker att vårt krav — att en utredning noga skall arbeta igenom de här sakerna och komma till riksdagen med ett förslag som vi får ta ställning till — är rimligare. Jag tycker det är vettigare än att jag här på min korta repliktid skall gå igenom pensionssystemet och tala om exakt hur det skall fungera med olika procentsatser.
Fru talman! Jag konstaterar då att det förslaget inte var så allvarligt menat. När Margé Ingvardsson här hävdade att de deltidsanställda kvinnorna genom förslaget skulle få bättre pension och en förbättrad situation utgick jag ifrån att det var genomtänkt. Grunden för pensionen för alla som inte har haft något förvärvsarbete är ju att man har 96 90 av basbeloppet. När man vill göra en sådan ändring som den vpk föreslår i ett så gammalt system som ATP-systemet är tycker jag att min fråga är ganska naturlig. Hur man skall bära sig åt för att använda basbeloppet både till en folkpensionsdel och till en ATP-del måste ni väl ändå ha diskuterat? Annars måste jag konstatera att man bara kastar ur sig detta förslag. Det är väl då inte så egendomligt, Margé Ingvardsson, att människor är så tveksamma till förslagen från vpk att vpk inte får en större andel av väljarna. Ni framlägger dessa förträffliga förslag och begär att vi skall utreda det! Jag tror inte, Margö Ingvardsson, att utredningsdirektiven kommer att gå i den riktningen!

Fru talman! Frågan om basbeloppsberäkningen har vid detta laget diskuterats några vändor i denna kammare, varför så många ord inte behöver ägnas den frågan. Men det kan ändå vara värt att upprepa skälen för den ändrade basbeloppsberäkning som folkpartiet och centern fortfarande står för, nämligen att höjda energipriser och höjd alkoholbeskattning inte skall slå igenom. Jag tror att det också bland landets pensionärer finns en bred förståelse för dessa båda ändringar. Folkhushållet i sin helhet kan inte kompensera sig för t.ex. höjda oljepriser. Inte heller finns det skäl för extra höjning, om man av alkoholpolitiska orsaker ökar spritbeskattningen. Dessutom har förslaget den fördelen att man ger raka och varaktiga besked istället för att man ger ett löfte det ena året, tar tillbaka det året därpå och ger löftet på nytt det tredje året. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Detta betänkande tar också upp en gammal folkpartifråga, nämligen den om rörlig pensionsålder. Vi menar att pensionsåldern inte bör vara eller uppfattas såsom en stupstock för någon människa. Man skall kunna successivt sänka sin medverkan i förvärvsarbetet på arbetsmarknaden i takt med att man så önskar. Nu har vi under några år sett att många människor har tvingats i väg från arbetsmarknaden redan vid 58 års ålder. Det har skett mot deras vilja. De har känt sig föranlåtna att sluta av ett socialt tryck på den enskilda arbetsplatsen. Andra däremot har måst gå kvar i arbetet trots att de gärna hade slutat eller trappat ned tidigare. Vi tror att det finns skäl för att förbättra villkoren för det förtida uttaget så att de som vill gå i pension tidigare kan få den möjligheten. De som vill stå kvar trots att arbetsstyrkan i deras företag minskas skall ges möjlighet att fortsätta förvärvsarbetet. Jag yrkar på denna punkt bifall till vår motion 2508 om ett tillkännagivande. Den tredje frågan i detta betänkande är väl värd att kommentera, nämligen den om rehabilitering i stället för förtidspensionering. Margö Ingvardsson har talat om denna fråga, och jag tycker att det ligger mycket i vad hon har sagt. Nu finns emellertid, såvitt jag kan förstå, inte mindre än tre utredningar som arbetar med frågan. Det är dels handikapputredningen, som jag själv var med och skrev direktiven till och som jag hoppas kommer med ett förslag i den riktningen, dvs. att man skall rehabilitera under en längre period innan förtidspensionering blir aktuell, dels den översyn av sjukförsäkringens ersättningsregler som också utskottet refererar till. Där utöver — vilket utskottet inte påpekar — har vi socialberedningens arbete med rehabiliteringslön. Jag hoppas att man i alla dessa tre utredningar har grundsynen att det är bättre att försöka rehabilitera människor till förvärvsarbete, att använda pengarna aktivt för att låta individen delta i arbetsgemenskapen och så långt möjligt själv tjäna sitt uppehälle, än att passivt betala ut pengar i form av förtidspension. I förhoppning om att det kommer ett positivt och konstruktivt förslag från någon av dessa utredningar nöjer vi oss med vad utskottet säger på denna punkt.

Fru talman! Jag skall hoppa över historiken i det här ärendet, bara konstatera att när delpensionen infördes 1976, med möjlighet att trappa ner arbetet mellan 60 och 65 år, var det en mycket bra reform. Det var en reform som var efterlängtad och som uppskattades av många, främst arbetare med tunga och slitsamma jobb som på det här sättet kunde arbeta så mycket de kände att de orkade och vara pensionerade men ändå behålla kontakten med arbetet. När delpensionen infördes, fanns det absolut inga delade meningar om att den skulle motsvara 65 90 av den försäkrades pensionsunderlag. Pensionskommittén gjorde beräkningar av hur många som skulle söka den här formen av pension, och man räknade då med att ungefär en fjärdedel av alla mellan 60 och 65 år skulle utnyttja möjligheten. Det visade sig sedan att beräkningarna stämde ganska väl överens med verkligheten. Reformen fick dock inte vara i fred så länge. 1980 lade den borgerliga regeringen fram ett förslag om att sänka kompensationsnivån från 65 till 50 20. Det var en del av ett större besparingsförslag, och på det sättet räknade man med att spara 150 milj.kr. Det är, fru talman, anmärkningsvärt att man lägger fram ett besparingsförslag för statsbudgeten, när kostnaderna för reformen inte alls belastar denna budget — delpensionsförsäkringen är ju avgiftsfinansierad. Man hävdade att det blev för dyrt att delpensionera folk på det här sättet — det gick inte ihop, och därför fick man sänka nivån. Men om en försäkring inte går ihop, får man väl höja avgiften för försäkringen! Efter det att möjligheten att få delpension försämrades kan vi mycket riktigt se en nedåtgående trend för ansökningarna om delpension. I första hand drabbas de som har ett tungt arbete. Vi vet att ett tungt arbete och dålig lön ofta hänger ihop, och det är främst människor med låg lön som nu inte har råd att delpensionera sig. De som har det största behovet av den här reformen kan alltså inte utnyttja den, på grund av att villkoren har försämrats. På senaste tiden har också det hänt att vi fått en smygförtidspensionering vid 58,3 år. Man kan, som vi talade om i det förra ärendet, bli förtidspensionerad av arbetsmarknadsskäl, och nu är det så finurligt uträknat att den tid kan dras ifrån som den försäkrade har rätt att stämpla för arbetslöshetsersättning. På så sätt kringgås bestämmelserna om en åldersgräns, och i praktiken blir folk nu förtidspensionerade vid 58,3 års ålder. Vi anser att om man återställer kompensationsnivån till 65 96 och samtidigt sänker åldersgränsen till 58 år för att få delpension, slår man två flugor i en smäll. Folk får på nytt råd att utnyttja reformen och vi kommer ifrån smygförtidspensioneringen vid 58,3 år. Som det har sagts förut, låter vi inte folk svälta ihjäl, utan vi ger dem pengar på något sätt. Då är frågan vad som är bäst: att ge dem förtidspension och utestänga dem från arbetslivet, eller att ge dem delpension med vad det innebär att fortfarande ha en anknytning till arbetslivet. Om det är för dyrt med den här reformen, får man ju göra som med andra försäkringar som inte går ihop: man får höja försäkringsavgiften. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår reservation i detta betänkande.

Fru talman! Vpk har i en motion, som Marg6ö Ingvardsson här beskrivit, krävt att man dels återställer pensionsnivån till 65 96, dels sänker den nuvarande åldersgränsen från 60 till 58 år. Man har också följt upp detta med en reservation till utskottets betänkande. Motionärerna menar att många med nuvarande delpensionsnivå inte anser sig ha råd med den inkomstminskning en delpensionering innebär. Sedan nämns också smygpensioneringen vid 58,3 års ålder genom utnyttjande av arbetslöshetsförsäkringen. Det pågår ett arbete för att sätta stopp för detta. Frågan om delpensionsnivån togs upp i riksdagen den 19 maj förra året. Riksdagen godkände utskottets betänkande och avslog vpk:s reservation. Utskottet hänvisade då till att delpensionsfonden 1982 hade ett underskott på 774 milj.kr. Det var en skuld till statskassan. Delpensionerna fick till en del finansieras över statsbudgeten. I rådande statsfinansiella läge ansåg sig inte utskottet kunna tillstyrka en höjning. Riksdagen följde detta förslag. Nu återkommer vpk med sitt förslag, men det finns ett viktigt tillägg, och det är att delpensionsåldern skall sänkas från 60 till 58 år. Underskottet i delpensionsfonden är fortfarande stort. Det uppgick i december 1983 till ca 600 milj.kr. Det finns stora delar i vpk:s förslag som man kan instämma i. Vi är säkert överens om att delpensionen är en bra reform. Vi socialdemokrater har en bestämd vilja — det sade vi också förra året — att undan för undan höja delpensionsnivån. Vi anser dock att detta inte är möjligt ännu. Under åren 1976-1982 har vi haft en mycket dålig utveckling av landets ekonomi. Detta måste rättas till, om vi vill bygga vidare när det gäller välfärden. Att rätta till ekonomin tar tid. Även om det börjar gå åt rätt håll har vi fortfarande en allvarlig ekonomisk situation. Innan vi kommit ur detta läge är det svårt att genomföra reformer. Med hänsyn till den ekonomiska situationen anser utskottet att det inte nu finns utrymme för en höjning av delpensionsnivån. Beträffande frågan om sänkning av åldersgränsen i delpensionsförsäkringen anser vi att den bör ses som en del av de överväganden som pågår om rörlig pensionsålder och äldre arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Äldrearbetskommittén, som ju avgivit sitt slutbetänkande, har diskuterat önskvärdheten av att stärka de äldre arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden. Riksförsäkringsverket överlämnade i början av året en rapport med rubriken Delpension och rörlig pensionsålder, en uppföljning och utvärdering. Både nämnda utredning och denna rapport är föremål för beredning inom regeringskansliet. Dessutom har delegationen för arbetslivsfrågor genom tilläggsdirektiv fått i uppgift att studera möjligheterna till mera flexibla pensionslösningar. Riksförsäkringsverket föreslår i sin rapport en översyn av den rörliga pensionsålderns framtida ställning med hänsyn till dess betydelse för och samspel med förhållandena på arbetsmarknaden. Detta är motiveringarna till att vi yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag tror inte att Lars-Åke Larsson och jag har skilda meningar om delpensionen såsom social reform. Där tycks vi vara överens. Men vi har litet olika åsikter om finansieringen av delpensionen. Om det är ett underskott på 600 milj.kr., varför kan man då inte höja försäkringsavgiften —- dvs. arbetsgivaravgiften — i stället för att belasta statsbudgeten med det här underskottet? Såvitt jag vet har vinstutvecklingen varit ganska god i företagen mellan 1982 och 1983 och mellan 1983 och 1984. Om man väljer att finansiera underskottet över statsbudgeten, så har det inte heller så stor betydelse egentligen, för antingen ger man människorna den här deltidspensionen, som då delvis finansieras över statsbudgeten, eller också får människorna förtidspension, som också finansieras via försäkringsmedel och gemensamma pengar. Det är så att säga ingen större skillnad. Däremot är det en oerhört stor skillnad om människor har möjlighet att vara kvar i arbete eller inte. Arbete är ju inte bara en fråga om försörjning — det har en helt annan betydelse också i människors liv. Man vet nu att arbete har en stor betydelse för hälsan t.ex. Det finns massor av undersökningar som visar att människor som får arbeta håller sig friskare än de som förtidspensioneras eller blir arbetslösa. Lars-Åke Larsson sade att det skall komma ett förslag som sätter stopp för smygpensioneringen vid 58,3 års ålder. Så långt jag har tagit del av det förslaget kan jag bara se att man skall sätta stopp för de lokala uppgörelserna om den här möjligheten att förtidspensionera vid 58,3 år. Man skjuter i stället över saken till det ifrågavarande förbundet, så att förbundet kan göra överenskommelsen. Det är väl inte så mycket bättre, om det förut skedde på lokal nivå och hädanefter kommer att ske på förbundsnivå. Jag kan inte riktigt se skillnaden här.

Fru talman! Jag vill först säga, att om beslutet rörande pensionering vid 58,3 års ålder flyttas upp på förbundsnivå, så blir situationen en helt annan, för de flesta fackförbund som jag har hört uttala sig är emot det här systemet. När det gäller delpensionens nivå får vi avvakta den ekonomiska utvecklingen. Det är underskott i delpensionsfonden, och då blir det hela en statsfinansiell fråga. I detta sammanhang säger man från vänsterhåll att vi är rädda för att höja arbetsgivaravgifter. Kritiken från högersidan går ut på att arbetsgivaravgifterna är alldeles för höga. Vi ligger väl mitt emellan, och då ligger vi nog ganska rätt, tror jag. Skall vi kunna gå vidare för att komma ur den ekonomiska krisen måste vi vara försiktiga med att dra på oss alltför stora kostnader. Vi är ju, när det gäller att fortsätta att förbättra ekonomin, oerhört beroende av den export vi kan åstadkomma. Jag anser att vi i detta fall skall avvakta ett tag. Det tror jag att alla parter kommer att tjäna på i längden. Detta är vårt syfte med förslaget.

Fru talman! Jag förstår att jag inte får uppta tiden här i kammaren för att med Lars-Åke Larsson diskutera den principiella frågan — om man, ifall det uppstår underskott i en försäkring, skall finansiera detta över statsbudgeten eller över höjda försäkringsavgifter. Vi får kanske fortsätta att diskutera den frågan i utskottet. Men det råder alltså delade meningar här. Vi inom vpk anser att uppstår det underskott i en försäkring skall avgifterna höjas, och finansieringen skall inte ske över statsbudgeten.

Fru talman! Det jag hade tänkt ta upp i min replik har egentligen Sture Thun berört i stor utsträckning. Jag måste ändå säga att Sture Thuns motion har fått en positiv behandling i utskottet. När det gäller den rapport från riksförsäkringsverket som jag tidigare nämnde finns där uppslag och idéer till lösningar. Dessa bör undersökas närmare innan beslut fattas. För min del hyser jag en viss optimism om att vi skall kunna lösa problemen.

Fru talman! Jag vill gärna uttrycka min respekt för Margö Ingvardssons och vpk:s heroiska ansträngningar att uppfylla socialdemokraternas vallöften. Men samtidigt är jag glad att de inte lyckas. Lars-Åke Larsson behöver också ha en honnör för att han för sitt parti i den här frågan vågar låta det ekonomiska förnuftet råda och talar om vår underskottsproblematik med samma allvar som vilken gammal moderat som helst. Nu är det inte heller så att delpensionsreformen har blivit till noll och intet genom den sänkning av kompensationsnivån som vi genomförde för något år sedan. Bara de siffror som nämnts här i dag — att underskottet i fonden är nästan lika stort som det var före sänkningen av kompensationsnivån — visar ju att det tillkommer delpensionärer i rask takt även med de nu gällande villkoren. Så helt meningslös har reformen uppenbarligen inte blivit. Vi skall nog vara glada för att det t. v. får förbli som det är. Det är nu en gång så att landets ekonomiska välfärd är viktigare än socialdemokraternas trovärdighet.
Fru talman! Vår uppfattning är ju att när vi sanerat ekonomin, skall vi försöka att undan för undan höja delpensionsnivån. Men jag är bekymrad över en sak: jag får beröm av en moderat. Då skall jag säga som Hjalmar Branting sade en gång när en högerman berömde honom: Vad har jag nu gjort för fel?

Herr talman! Olle Östrand har frågat industriministern dels om han anser att Kockums Industri AB tagit sitt sociala ansvar gentemot de anställda och kommunen genom att säga upp 85 anställda i Söderhamn utan att ersätta bortfallet med nya jobb, dels vilka åtgärder industriministern är beredd att vidta för att skapa nya sysselsättningsobjekt i Söderhamn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagen fattade för drygt ett år sedan beslut om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen, där bl.a. Kockums Industri ingår, och behandlade därvid frågan om mål för gruppen. Riksdagen har ställt sig bakom skärpta krav på lönsamhet för de statsägda företagen såsom varande det säkraste sättet att bereda de anställda en långsiktig trygghet. Det är mot denna bakgrund som man får betrakta de åtgärder som nu vidtas inom Kockums Industri. Det ankommer på koncernoch företagsledningarna att besluta om åtgärder av detta slag. Kockums Industri har sedan det kom i statlig ägo år 1979 fått avsevärda belopp som ägartillskott. Statsföretag har på detta sätt tagit sitt ägaransvar. Såväl statliga som privat ägda företag har självfallet ett socialt ansvar gentemot de anställda och kommunen, men detta ansvar måste vägas mot vad företagen kan bära med hänsyn till kravet på lönsamhet. På den andra delfrågan vill jag svara, att i den mån uppkommande sysselsättningsproblem inte kan lösas inom Statsföretagsgruppen, får de åtgärdas med arbetsmarknadspolitiska medel.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. När man får ett sådant här svar kan man inte annat än bli ledsen. Jag trodde att statsrådet bestämt skulle ha tagit avstånd från Kockums agerande i det här avseendet. Enligt uppgift sade industriminister Thage Peterson, när han fick veta att LM Ericsson skulle lägga ned sin kabelfabrik i Piteå med 200 anställda och koncentrera tillverkningen till Hudiksvall, att företaget först skulle ta sitt sociala ansvar och skapa ny sysselsättning i Piteå innan man gjorde denna förändring. Det tycker jag är bra. Jag trodde att statsrådet Carlsson skulle ha gjort något liknande den här gången. Det är i alla fall fråga om ett statligt företag. Tyvärr har vi i Söderhamn dålig erfarenhet av både statlig och kooperativ företagsamhet. KF har lagt ned tre enheter utan att lägga ned vare sig 5 minuter eller 5 öre för att ersätta bortfallet med nya arbetstillfällen. SSAB försökte så gott det gick ”slakta” Ljusne Kätting, men lyckades inte. Kockums har sedan 1975 tagit bort 225 jobb i sina fabriker i Söderhamn, utan att över huvud taget lägga ned någon tid eller kraft för att ersätta bortfallet med nya jobb. Nu är man beredd att skicka i väg ytterligare 85, med motivering att det skall bli lönsammare att koncentrera skogsmaskintillverkningen till Stensele. Jag tycker, herr talman, att det är en skandal av ett statligt företag att bära sig åt på detta sätt. Därför trodde jag att statsrådet Carlsson skulle ha reagerat kraftigare mot ett sådant här tillvägagångssätt. Ingen skall inbilla mig eller någon av de anställda i Söderhamn att det är företagsekonomiskt riktigt att räta upp en dålig ekonomi genom att flytta produktionen 50 mil från huvudkontoret, där administration och utvecklingsavdelning är förlagda och där man också har moderna fabrikslokaler och en mycket modernare maskinpark än på den plats som man skall flytta till. Med andra ord: här ligger en hund begraven. Det skulle inte förvåna mig om nästa steg blir att flytta hela verksamheten norrut till Umeåtrakten. I detta avseende hade det naturligtvis varit företagsekonomiskt riktigt att koncentrera verksamheten till Söderhamn. Det skulle ha skett, vågar jag påstå, i vilket annat privat företag som helst. Vi har drabbats så hårt i Söderhamn att det behöver vidtas åtgärder från statsmakternas sida. Vi klarar inte den mycket svåra situationen själva i Söderhamn, utan vi måste ha hjälp från statsmakterna. Jag vill därför avslutningsvis fråga Roine Carlsson: Är ni beredda att gå in med speciella åtgärder i en sådan här ort för att åstadkomma en industriell förnyelse?

Herr talman! Nic Grönvall har frågat industriministern huruvida vissa tidningsuppgifter om att staten förhandlar med de enskilda intressenterna i Landskrona Finans AB om en försäljning av statens aktier i bolaget är riktiga och, i så fall, hur värdet på aktierna skall bestämmas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. De tidningsuppgifter som refereras i frågan är inte riktiga. Staten äger inga aktier i Landskrona Finans AB och har aldrig ägt några aktier i bolaget. Vid bildandet av Landskrona Finans AB och vid några tillfällen därefter har staten lämnat bolaget medelstillskott på sammanlagt 100 milj.kr. Tillskotten har gjorts på annat sätt än genom nyemission av aktier. Som villkor för tillskotten föreskrevs att bolaget skulle till staten årligen inbetala en särskild avgift på 3 26.

Det är förmodligen detta regeringsbeslut och de överläggningar som föregick beslutet som åsyftas i de tidningsartiklar som Nic Grönvall har läst.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Svaret visar att saken är just så egendomlig som jag fruktade. Låt oss först lägga fast att de medel som disponerades för tillskotten till Landskrona Finans anvisades av riksdagen i ett riksdagsbeslut, 1979/80:165. Det var 900 milj.kr. som avsattes för Svenska Varvs utvecklingskostnader. Senare beslöts, också i riksdagen, att 100 milj.kr. av dem skulle disponeras för Landskrona Finans. Jag vill göra gällande att det förhållandet att Svenska Varv formellt äger aktierna inte innebär att staten inte har ansvar för disponerandet av denna tillgång. Anledningen till att jag har ställt frågan är naturligtvis att det engångsbelopp på 19 miljoner som innebär att statens engagemang i Landskrona Finans avvecklas är skandalöst litet i förhållande till vad som överförs till bolaget. Jag hävdar att Landskrona Finans värde torde vara minst omkring 170 miljoner. Det finns på balansräkningen ett bevarat eget kapital om 100 miljoner. Bolaget har övervärden i fastigheter på ca 185 miljoner och övervärden i aktier i företag på omkring 60 miljoner. Om jag tar hänsyn till att dessa beräkningar är osäkra, kan jag ändå hävda att värdet på Landskrona Finans är långt över 100 miljoner. Statsrådet tycks nu mena att staten utan vidare spisning skall frånträda sitt intresse i bolaget genom att aktieägarna i Landskrona Finans befrias från att betala en årlig avgift på omkring 3 miljoner. Jag tror att vi här fingrar på en politisk skandal. Uppenbarligen kan inte riksdagens anvisning av de 100 miljonerna frånträdas på detta sätt. Jag vill fråga statsrådet: Vilka är de aktieägare som skall tillföra bolaget nya medel? Är Svenska Varv med bland dem? Är de fyra kommunala bolag som är aktieägare i Landskrona Finans med bland dem? Kommer staten härefter att lämna ifrån sig sina aktier i Svenska Varv? Det fordras mycket mer ljus i detta ärende. Jag hoppas att statsrådet är beredd att lämna en del besked som kan ge ytterligare belysning.

Herr talman! Jag kan förstå att Nic Grönvall är ledsen för att den tidningsartikel som han apostroferar inte överensstämmer med verkligheten, men det får bli en fråga mellan Nic Grönvall och den aktuella tidningen. Sakläget är att den särskilda avgiften på 3 90 fastställdes av den borgerliga regeringen. Det är det beslutet som nu fullföljs genom engångsbeloppet. Om Nic Grönvall påstår att lösningen av Landskrona Finans problem är en politisk skandal kan han i varje fall inte rikta den anklagelsen mot den nuvarande regeringen, utan han får vända sig till dem som står honom betydligt närmare än jag. När det gäller engagemanget kan jag bara upprepa att Svenska Varv inte har några aktier i Landskrona Finans. Därmed har jag inga ytterligare kommentarer, herr talman, till Nic Grönvalls olika frågor.
Herr talman! Ärendet blir egendomligare och egendomligare. Det föranleder långt mer ingående undersökningar än vad en sådan här frågestund kan innebära. För den som känner till näringsutskottets betänkande om Landskrona Finans från förra riksmötet är det alldeles uppenbart att statsrådet har fel, eftersom däri redovisas vilka som är aktieägare i bolaget. Bland de fyra s.k. samhällsparter som äger aktier anges Svenska Varv AB. I all dokumentation om Landskrona Finans framgår också att statens medel kanaliserades såsom aktietillskott via Svenska Varv. Det var dessutom av Sveriges riksdag till Svenska Varv anvisade medel som disponerades för detta. Om Svenska Varv, som statsrådet här indikerar, har sålt sina aktier, vill jag veta till vem, när, på vilka grunder och till vilket pris som det skedde, för det är alldeles uppenbart att Svenska Varv AB en gång har ägt aktier i Landskrona Finans.
Herr talman! När Nic Grönvall nu gör påstående efter påstående som visar sig sakna grund vill jag återigen bekräfta att det kan ha skett någonting efter det att det betänkande skrevs som Nic Grönvall åberopar och till dags dato. Till yttermera visso vill jag tillägga att de kontrollmöjligheter som staten hade när regeringen fastställde de övriga reglerna kvarstår oförändrade.
Herr talman! Inför påståendet om egendomligheter vill jag gärna läsa innantill ur näringsutskottets betänkande 35 från föregående år: ”Den helt dominerande delen av ägandet ligger dock hos andra samhällsorgan samt hos det statligt ägda Svenska Varv AB.” Det fordras faktiskt att statsrådet nu lämnar mig en upplysning om när detta upphörde att vara en sanning. Eller var det så att näringsutskottet vilseleddes förra året?
Herr talman! Det kan faktiskt vara så att man har använt tiden från det att näringsutskottets uttalande, som Nic Grönvall åberopar, gjordes och till dags dato. Det är inte förbjudet för företaget att förändra sina aktieinnehav i detta fall.
Herr talman! Nej, det är inte förbjudet för företag att ändra sina aktieinnehav, det är jag helt klar över. Men om det aktieinnehavet är förenat med en fordran av tillskottsmedel, som i Landskrona Finans bokföring är redovisad till 50 miljoner, har jag som riksdagsman all anledning att kräva att man från regeringens sida redovisar hur dessa medel kunde försvinna ur statens ägo och därmed också undan från riksdagens tillsyn.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6:1 vill jag meddela att jag på grund av utlandsresor ej kommer att besvara interpellationen av Margot Wallström om åtgärder mot kärnvapenproven i Stilla havet inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara den måndagen den 28 maj kl. 12.00.
Herr talman! Ivar Virgin har frågat mig om regeringen har erhållit garantier från Vietnams regering att attackerna förra året mot flyktingläger vid thai-kampucheanska gränsen inte kommer att återupptas. Hans Göran Franck har ställt följande frågor angående konflikten i Sydostasien: 1. Hur bedömer regeringen möjligheterna att kunna uppnå en förhandlingslösning av konflikten i Sydostasien? 2. Är regeringen beredd att genom medling eller på annat sätt medverka till en sådan fredlig lösning? 3. Ingår det i regeringens planer att lämna ytterligare humanitärt bistånd och/eller utvecklingsbistånd till Kampuchea? 4. Är regeringen beredd att verka för att Kampucheas plats i FN t. v. står obesatt? 5. När och under vilka förutsättningar kan diplomatiska förbindelser med Kampuchea komma till stånd? Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. Det är nu mer än fem år sedan vietnamesiska trupper invaderade Kampuchea. Enligt aktuella uppgifter uppgår den vietnamesiska militära närvaron till ca 170 000 man. Folkrepubliken Kampuchea under ledning av Heng Samrin har egna styrkor om ca 25 000 man. Demokratiska Kampuchea, som leds av en koalition och som svarar för motståndet i landet, beräknas ha 40 000-45 000 man under vapen. Av dessa torde ca 30 000 tillhöra de röda khmererna, ca 10 000 khmerernas nationella befrielsefront under ledning av Son Sann och ca 3 500 prins Sihanouks organisation Funcinpec. Trots de ojämna styrkeförhållandena har vietnameserna och Heng Samrin-styrkorna inte lyckats vinna en fullständig militär seger. Motståndet fortsätter i bergstrakterna längs gränsen mot Thailand. Vid skilda tillfällen har såväl Vietnam som ASEAN-länderna antytt en vilja att nå en politisk lösning av Kampucheaproblemet. Sverige har välkomnat detta och stött parternas strävanden att föra en dialog som kan lägga grunden till en politisk lösning. Under den senaste månaden har emellertid strider åter flammat upp längs gränserna mellan Thailand och Kampuchea och mellan Kina och Vietnam. Den svenska regeringen beklagar denna utveckling, som naturligtvis försvårar och fördröjer en politisk dialog. Människorna i Kampuchea har genomgått svåra lidanden, först under den oerhört grymma Pol Pot-regimen och sedan under striderna som följt på den vietnamesiska invasionen. Vår uppfattning har hela tiden varit att de vietnamesiska trupperna måste lämna Kampuchea och att det kampucheanska folket måste ges tillfälle att utan utländsk inblandning och i demokratiska former bestämma sin politiska framtid. Dessa synpunkter har vi gång efter annan framfört såväl i internationella fora som vid bilaterala samtal. Den svenska regeringen har fortlöpande kontakt med berörda regeringar och verkar därvid för en fredlig lösning i Kampuchea. Vad avser Kampucheas representation i FN hävdar Sverige, som Hans Göran Franck framhåller, att ingen grupp eller regim under nuvarande omständigheter kan betraktas som legitim företrädare för Kampucheas folk. Denna hållning har Sverige intagit alltsedan frågan blev aktuell i FN 1979. I linje med denna uppfattning har den svenska delegationen avstått vid omröstningarna rörande de fullmakter som från kampucheanskt håll presenterats i FN:s generalförsamling. Bildandet av Demokratiska Kampucheas s.k. koalitionsregering 1982 har inte förändrat den svenska uppfattningen. Jag finner inte att den senaste tidens utveckling givit oss anledning att ompröva vårt ställningstagande när det gäller Kampucheas FN-representation. Hans Göran Franck har vidare frågat när och under vilka förutsättningar diplomatiska förbindelser med Kampuchea kan komma till stånd. Det viktigaste kriteriet för att Sverige skall uppta eller upprätthålla diplomatiska förbindelser med en regering är att denna har effektiv kontroll över landets territorium och ett rimligt mått av stabilitet. I viss mån måste också politiska lämplighetsskäl tillmätas betydelse i detta sammanhang. Det kan härvid finnas skäl att beakta exempelvis en sådan omständighet som att en viss regering åtnjuter eller inte åtnjuter ett rimligt mått av internationellt erkännande. Dessa kriterier anser regeringen inte är uppfyllda i dagens Kampuchea. Till sist några ord som svar på frågorna om bistånd till Kampuchea och om situationen i flyktinglägren. Sedan 1979 har hundratusentals flyktingar sökt sig undan striderna till gränsområdet mot Thailand. Av dessa finns i dag ca 60 000 i s.k. holding centers inne i Thailand. Omkring 220 000 hemlösa kampucheaner lever i läger vid gränsen mellan Thailand och Kampuchea. I samband med den senaste månadens strider har uppgifter förekommit om att upp till 70 000 kampucheaner flytt in på thailändskt område undan attackerna mot gränslägren. Medkänsla med det kampucheanska folket har framkallat en omfattande biståndsvilja. Det internationella hjälpprogram som satts i gång av FN har successivt utvecklats till ett av organisationens största biståndsengagemang. Omkring 800 miljoner dollar har hittills förmedlats, merparten i form av livsmedel. Sverige har sedan 1979 bidragit med ca 130 milj.kr. till hjälpprogrammet. Under senare år har huvuddelen av Sveriges bidrag gällt insatser inne i Kampuchea. I första hand har de avsett en förbättring av livsmedelsförsörjningen och av hälsoförhållandena. Under 1984 har hittills 15 milj.kr. anvisats, främst till insatser via FN-organen på platsen, men också via enskilda organisationer som Röda korset. Den svenska regeringen anser att Kampucheafrågans blockering i FN inte får förhindra angelägna humanitära hjälpinsatser för nödlidande kampucheaner. Vi är beredda att även i fortsättningen lämna bidrag till sådana insatser. Regeringen följer noga utvecklingen i området och de förändringar i hjälpbehovet som denna kan medföra. Däremot är något bilateralt utvecklingsbistånd till Kampuchea f.n. inte aktuellt. Vad avser de flyktingläger vid gränsen som i år liksom vid tidigare tillfällen utsatts för vietnamesiska attacker, tillhör de flesta invånarna i dessa läger de grupper som bjuder motstånd mot den vietnamesiska närvaron i Kampuchea och mot den Vietnamstödda regeringen i Phnom Penh. Dessa gränsläger kontrolleras av endera de röda khmererna, prins Sihanouks rörelse Funcinpec eller Son Sanns KPNLF. Flera av lägren ligger i själva stridsområdet. I lägren finns dels motståndsgruppernas gerillasoldater, dels civilbefolkning inkl. kvinnor och barn. Självfallet är det under dessa omständigheter omöjligt att garantera de civila flyktingarnas säkerhet och att få sådana garantier från de parter som är inblandade i stridshandlingarna. Sveriges uppfattning är att flyktingarna bör beredas plats i läger placerade på säkert avstånd från stridslinjen. Icke desto mindre fördömer vi de vietnamesiska anfallen mot civila, kvinnor och barn. Denna uppfattning har den svenska regeringen framfört till den vietnamesiska regeringen.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Av svaret att döma har regeringen inte fått några som helst garantier från Vietnams regering om att de brutala attackerna mot flyktinglägren vid gränsen mellan Thailand och Kampuchea skall upphöra. Svaret innehåller emellertid en god beskrivning av läget i Kampuchea. En stor välutrustad krigsmakt på nära 200 000 man håller landet i ett järngrepp sedan fem år tillbaka. Det folkliga motståndet är koncentrerat till bergstrakterna längs gränsen mot Thailand. Man har ändå hindrat vietnameserna att nå en fullständig kontroll över området. Det folkliga motståndet mot ockupationen har varit så starkt att man hellre genomgår svåra lidanden än att upphöra med motståndet. FN har för femte året i rad antagit en resolution riktad mot den vietnamesiska invasionen. Den senaste resolutionen innehåller dessutom uppgifter om att det pågår en vietnamisering av Kampuchea. Prins Sihanouk, president i motståndsrörelsen, hävdar att en miljon vietnameser flyttat in i landet. Andra talar om en halv miljon. Detta är utomordentligt allvarligt. Vietnam är i full färd med att kolonisera sin granne. FN har, som utrikesministern framhöll, satt i gång ett omfattande hjälpprogram för att hjälpa det kampucheanska folket. Sverige har anslagit betydande medel för att stötta upp FN:s och Röda korsets hjälpinsatser. Jag tycker dessa humanitära insatser är värdefulla, och vi bör göra vad som står i vår makt för att hindra och lindra nöden i Kampuchea. Flyktinglägren i gränstrakterna har i år, liksom tidigare år, utsatts för attacker från de vietnamesiska trupperna. Civila, kvinnor och barn, befinner sig åter i skottlinjen. Mödosamt uppbyggda flyktingläger — uppbyggda bl.a. med svenska biståndsmedel — ödeläggs. Vietnam, det land som tar emot det största svenska biståndet — 365 milj.kr. per år, 1 milj.kr.per dag — raderar ut svenskt bistånd i Kampuchea. Sture Korpås yttrade följande år 1981 i en biståndsdebatt, där socialdemokraterna yrkade på ökad hjälp till Vietnam och Tanzania: ”Ett annat beklagligt faktum är att de två länder, som får mest bistånd, båda står med trupperi ett grannland — Vietnam i Kampuchea, och Tanzania i Uganda. Det är inte heller bra för vårt bistånd.” Vi moderater tycker att det är helt oacceptabelt. Vi friställer i Vietnam med vårt bistånd resurser som landet kan använda, och använder, till att föra krig mot sin granne, ett krig som självfallet kostar miljarder. Detta är en politisk skandal. Och skandalen är av den storleksordningen att det borde vara självklart att det svenska biståndet till Vietnam avslutas. Det har moderata samlingspartiet också föreslagit. I interpellationssvaret säger utrikesministern följande: ”Icke desto mindre fördömer vi de vietnamesiska anfallen mot civila, kvinnor och barn. Denna uppfattning har den svenska regeringen framfört till den vietnamesiska regeringen.” Man kan bara konstatera att Vietnam inte tagit minsta notis om denna teaterviskning. De miljarder som vårt land satsat i Vietnam har fått en bitter skörd. Olof Palme, som väl får anses ha startat den svenska miljardrullningen beträffande Vietnam, uttalade, när de vietnamesiska trupperna gick in i Kampuchea, att invasionen inte kunde ursäktas. Den skulle fördömas. Han sade: ”Men långt värre är om Vietnam nu stannar kvar i Kampuchea, ja, det är värre än den dumhet man nu begått.” Herr talman! Det har varit märkligt tyst om det som var värre än en dumhet. Varför?

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det kampucheanska folket har under senare tid genomgått mycket svåra lidanden, inte bara genom den oerhört grymma Pol Pot-regimen och de strider som följde på den vietnamesiska invasionen i Kampuchea utan även genom USA:s angreppskrig, som medförde enorm förstörelse i landet. I dagens Kampuchea råder stora hälsoproblem — jag avser då malaria, tbc och hög spädbarnsdödlighet. Förra årets torka och översvämningar vållade stora förluster. Matbristen är mycket allvarlig och hotar att bli ett akut problem inom kort. Sverige är f.n. en av de största bidragsgivarna när det gäller FN:s hjälpprogram. Den svenska hjälpen sedan 1979 med ca 130 milj.kr. i fråga om detta hjälpprogram har varit mycket värdefull. Utrikesministerns uttalande, att Sverige även i fortsättningen är berett att lämna bidrag till humanitära hjälpinsatser, är mycket tillfredsställande med hänsyn till det stora behov som finns. Det föreligger starka skäl för att öka de svenska insatserna inne i Kampuchea, särskilt i syfte att avvärja den hotande svälten och att förbättra den allvarliga hälsosituationen. Vidare bör Sverige verka för att även andra länder gör humanitära insatser. I den utländska humanitära hjälpen har enligt en resolution från FN:s generalförsamling om Kampuchea det i och för sig behövliga biståndet till de kampucheanska flyktingarna i Thailand och gränsområdena kraftigt prioriterats, trots att behoven inne i Kampuchea f.n. är minst lika stora, om inte större. Mot bakgrund av det rådande läget i Kampuchea är det uppenbart att det inte räcker med kortsiktig humanitär hjälp. Kampuchea är i stort behov av bistånd till återuppbyggnaden och långsiktig utveckling. Utrikesministern säger att något bilateralt utvecklingsbistånd till Kampuchea f.n. inte är aktuellt.

Förutsättningar för en rättvis och varaktig fredlig lösning av Kampucheaproblemet är inte bara tillbakadragande av vietnamesiska och andra utländska styrkor från Kampuchea utan även det kampucheanska folkets rätt att avgöra sitt eget öde utan andra staters inblandning i deras inre angelägenheter. Stormakterna och grannländerna till Kampuchea har därvidlag ett särskilt ansvar. Det kinesiska militära och ekonomiska stödet till de röda khmererna — för vilka Pol Pot alltjämt spelar en ledande roll — motverkar emellertid starkt möjligheterna till en fredlig lösning. De röda khmererna är, som framgår av utrikesministerns svar, utan jämförelse de starkaste militära styrkor som bekämpar Heng Samrin-regeringen. Samtidigt med detta stöd har Kina vid upprepade tillfällen angripit Vietnam i bestraffningssyfte, vilket är en uppenbart folkrättsstridig handling, på samma sätt som den vietnamesiska invasionen i Kampuchea. Den kinesiska politiken inte bara motverkar möjligheterna till en fredlig lösning — den medverkar också till en upptrappning av konflikten i regionen. Detta har inte blivit föremål för tillräcklig uppmärksamhet och kritik. Utrikesministern framhåller med rätta att Vietnam och ASEAN-länderna antytt en vilja att nå en politisk lösning av Kampucheaproblemet. Australiens utrikesminister, Bill Hayden, som försökt medla i Sydostasien och därvid haft överläggningar med alla berörda parter, har gjort intressanta iakttagelser. För någon tid sedan uttalade han bl.a. att det första ledet i en lösning uppenbarligen måste vara att Pol Pot-styrkorna avväpnas. De måste utestängas effektivt från varje form av inflytande i den här regionen. Det är tämligen klart bevisat, fortsatte utrikesminister Hayden, att Kampucheas folk fruktar Pol Pot och hans bödlar mer än något annat. Vad som slår mig, uttalade utrikesminister Hayden vidare, är att vietnameserna så bestämt säger att de vill ut ur Kampuchea, att de vill ha stabilitet på den indokinesiska halvön och att de vill ha ett fruktbart förhållande till sina grannar. Utrikesminister Bodström säger att den svenska regeringen fortlöpande har kontakt med berörda regeringar och därvid verkar för en fredlig lösning. Jag hoppas att regeringen tillvaratar de möjligheter som finns att vid lämplig tidpunkt verka för att medla eller på annat sätt uppnå en förhandlingslösning. Eftersom FN erkänner Demokratiska Kampuchea, för vilket Pol Pot spelar en viktig roll, är det svårt att se hur FN skall kunna bidra till en lösning av konflikten. Möjligheterna till en sådan lösning skulle underlättas om Kampucheas plats i FN t. v. lämnades obesatt. Sverige bör därför mer aktivt verka för detta vid FN:s generalförsamling i höst. Sverige bör tillsammans med andra länder framlägga ett förslag som innebär att Demokratiska Kampuchea berövas sin plats i FN, dvs. att dess fullmakter underkänns. Även i övrigt bör Sverige vid den kommande generalförsamlingen i FN verka för en ny resolution i Kampucheafrågan, vilken öppnar möjligheterna till en fredlig lösning. Det är inte tillfredsställande att FN:s generalförsamling med svenskt stöd antar resolutioner, som i alltför hög grad präglas av USA:s, Kinas och Thailands föga konstruktiva, för att inte säga negativa, inställning. Det räcker inte med att Sverige i samband med ett sådant votum nöjer sig med en röstförklaring som kritiserar formuleringar i texten. Herr talman! Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kampuchea, som har en bred sammansättning och anslutning politiskt och organisatoriskt, har vid sitt årsmöte i mars detta år vädjat till regeringen om förnyade och förstärkta insatser för att åstadkomma en rättvis och varaktig fred för återuppbyggnad och utveckling i Sydostasien. Sverige fick ett stort internationellt anseende genom det engagemang regeringen visade under Indokinakriget. Detta förpliktar också i dagens situation, som är både komplicerad och allvarlig.

Herr talman! Det är ett uttalande i Ivar Virgins inlägg som jag vill ta upp. Han säger att de miljarder som Sverige har givit till Vietnam har fått en bitter skörd. Jag vet inte om det är Ivar Virgins avsikt att de orden skall bli de definitiva i kammarens protokoll när det gäller hans insyn. Är det de miljoner som vi nu lägger på de två barnsjukhusen i Vietnam, eller det vi nu lägger på pappersbruket i Vietnam för att få fram papper och göra folk läskunniga, som har givit den bittra skörden att Vietnam har invaderat Kampuchea? I så fall måste jag säga att anspråken på samband mellan orsak och verkan inte är stora. Det finns en anekdot av Albert Engström där han visar på överklassdamen som ser några trashankar. Hon dövar sitt samvete genom att säga: Dessa barn äro ej värda vårt medlidande, ty deras fäder super. Kanske är barnen i Vietnam heller inte värda vårt medlidande till följd av den invasion som Vietnam har gjort i Kampuchea? Men jag anser att vi bör skilja på de här sakerna. Jag vill också med skärpa tillbakavisa påståendet att det är en teaterviskning från den svenska regeringens sida när den för Vietnam framhåller nödvändigheten av att dra tillbaka sina trupper ur Kampuchea. Det är också klart att detta har framhållits här i Sverige med all kraft, inte minst i denna kammare, men också vid alla samtalskontakter som förekommit med den vietnamesiska regeringen. Det förhållande som Sverige har till Vietnam gör kanske att man lyssnar mer på våra ord än på uttalanden från stater som är direkt fientliga till Vietnam. Därför kommer vi att fortsätta att framföra kravet på Vietnams återtåg ur Kampuchea. Vi godkänner inte de motiv som man eventuellt anför för sin invasion. En annan sak är att det också finns andra syndare i den här situationen. Det vet alla som önskar en förhandlingslösning i denna region. I det sammanhanget har man tidigare apostroferat den roll som Australien under sin nya regering möjligen kan komma att spela, men också den vilja till lösning som många av de omgivande ASEAN-länderna visar. Jag tror också att Vietnam lider så mycket ekonomisk skada av att hålla så stora trupper i Kampuchea att det skulle kännas angeläget för Vietnam att få dra sig tillbaka därifrån. Till Hans Göran Franck vill jag säga att vårt bistånd till Kampucheas folk måste gå via FN-organ, Röda korset och liknande institutioner så länge det inte finns en regering med vilken vi kan träffa en överenskommelse. Förutsättningen för att det skall kunna bli ett bilateralt avtal mellan den svenska regeringen och Kampuchea är att där åtminstone finns en regering som vi erkänner. De olika grupper som nu gör anspråk på att inneha regeringsmakten i Kampuchea underkänns av oss, i båda fallen. Det har också varit grunden för vårt uppträdande i Förenta nationerna, där vi har lagt ned vår röst i den frågan. Vi anser inte att Demokratiska Kampuchea skall ha platsen i Förenta nationerna. Vi anser heller inte att Folkrepubliken Kampuchea skall ha den. En regering i Kampuchea kan bara komma till när detta lands folk lever i frihet från omgivande staters inblandning. Då är det dags också för oss att börja uppta förbindelse med den och godkänna dess fullmakter i Förenta nationerna.

Herr talman! Hans Göran Franck gjorde till att börja med en utläggning om humanitär hjälp till Kampuchea. Jag vill verkligen med kraft understryka vikten av att vi hjälper folket i detta utomordentligt utsatta land. Jag vill varmt stödja tanken att vi fortsätter med den hjälpen — och även utökar den. Vad sedan gäller det jag uttalade om den bittra skörden, vidhåller jag min uppfattning att det kan betecknas som en utomordentligt bitter skörd av vår hjälp till Vietnam när denna hjälp med nödvändighet friställer resurser, som kan användas för att ockupera ett grannland. Då det gäller humanitär hjälp är vi självfallet positiva till den såsom vi är i alla andra fall — det är vi givetvis även beträffande Vietnam. Däremot tycker jag att de problem som vi nu tar upp mycket skarpt belyser den fråga som utrikesutskottet har varit inne på vid ett flertal tillfällen. Jag kan erinra om att utrikesutskottet i sitt betänkande 1978/79:1 framhöll, att biståndssamarbetet bygger på långsiktiga förutsättningar och att ett abrupt avbrytande av sådant samarbete är ett mycket allvarligt steg, som förutsätter en ingående prövning från fall till fall. — Jag tycker att det är en bra beskrivning. Och det borde vara solklart att biståndet till Vietnam, om något, skall avbrytas. Den här debatten har förts i åtskilliga år. Det kan naturligtvis finnas starka skäl för att fullfölja investeringarna och inte avbryta hjälpen under investeringsperioden, men när pappersbruket nu väl är byggt och invigt och i drift är det självklart att Vietnam, om viljan finns, har resurser att driva pappersbruket i Bai Bang. Jag vill erinra om några händelser i januari och mars förra året. Den 31 januari 1983 artilleribesköts, bombades och utplånades byn Nong Chan i västra Kampuchea av artilleri, pansarfordon och infanteri från Vietnam. Många dödades och skadades och 50 000 människor förlorade sina hem. De insatser som gjordes i den operationen var naturligtvis betydande, och kostnaderna uppgick till hundratals miljoner kronor. Och alldeles oberoende av om hjälpen kom från Sovjet, gör naturligtvis Vietnam «Nr 136 betydande uppoffringar för att åstadkomma operationer av den här typen. Fredagen den Den 28 mars 1983 utförde Sovjetbyggda stridsvagnar — T54 och TS55 — 4 maj 1984 tillsammans med ryskt artilleri anfall på Pnom Chat och Sihanoukborei, byar nära thailändska gränsen, med stor förödelse, många flyktingar och många Om konflikten i dödade civila, kvinnor och barn som följd. Jag kan också erinra om ett uttalande av Ola Ullsten som svar på en fråga 1980. Han sade då: ”Den politik som bedrivs i Vietnam kommer i längden att allvarligt skada biståndsviljan i Sverige och få konsekvenser för våra möjligheter att över huvud taget lämna bistånd.” Jag vidhåller att resultatet av hjälpen till Vietnam numera är en bitter skörd.
Herr talman! Utrikesministern framhåller att Sverige har lagt ned sin röst i FN:s generalförsamling då det gällt frågan om Kampucheas plats där. Vad jag anförde i mitt tidigare inlägg var att denna nedläggning av rösten tillsammans med en röstförklaring inte är tillräcklig. Den ståndpunkten tillsammans med det stöd som demokratiska Kampuchea fått från andra medlemsstater har lett till att demokratiska Kampuchea fortsättningsvis intar platsen i FN. Det är därför som jag menar att det är viktigt att nu överväga en förändring av ställningstagandet på så sätt att man från svensk sida verkar för att Kampucheas plats i FN under en viss tid skall lämnas obesatt. Det betyder inte att man erkänner Heng Samrin-regeringen, men det skulle på ett mera konsekvent sätt ge uttryck för den svenska uppfattningen. Om denna plats. v. lämnades obesatt skulle FN få större möjligheter att verka för en fredlig lösning. Ett svenskt agerande i den frågan — gärna tillsammans med andra länder — skulle också öppna möjligheter för länder som Australien att tillsammans med Sverige göra en verksam insats för att åstadkomma en fredlig utveckling och uppnå en fredlig lösning i Sydostasien.
Herr talman! Det är självfallet regeringens önskan att verka för en förhandlingslösning, som Hans Göran Franck rekommenderar. Vi skall också noga överväga om ett annat röstningsbeteende i FN kan gynna detta. Strävan att nå en fredlig lösning är det enda som vägleder oss.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag är beredd ta initiativ till kontakter med företrädare för Högsta Sovjet till förmån för bl.a. Anatolij Sjtjaranskij så att han friges ur fängelset och snarast tillerkänns rätten att emigrera till Israel för att där återförenas med sin hustru Avital. Jag har uppfattat frågan så att det är kontakter med företrädare för den sovjetiska regeringen som åsyftas. Rune Torwald har i sin interpellation beskrivit det öde som drabbat Sjtjaranskij. 1978 dömdes Sjtjaranskij till 13 års fängelse och arbetsläger på grund av sitt aktiva engagemang för mänskliga rättigheter. Han var särskilt verksam när det gällde att granska den sovjetiska regeringens genomförande av de principer och bestämmelser om medborgerliga rättigheter som finns nedlagda i slutdokumentet från Helsingforskonferensen om säkerhet och samarbete i Europa . I fängelset var han under lång tid utan kontakt med sin familj och omvärlden, och han genomförde därför en hungerstrejk för drygt ett år sedan. Efter talrika internationella påtryckningar fick Sjtjaranskijs mor ta emot ett brev, och hungerstrejken avbröts. Modern har sedan kunnat besöka sin son vid ett eller ett par tillfällen. Försök att med hänvisning till Sjtjaranskijs dåliga hälsotillstånd få honom frigiven efter halva strafftiden har inte gett något resultat, trots antydningar från sovjetiskt håll om att detta skulle vara möjligt. Den svenska regeringen har vid olika tillfällen uttalat sin djupa oro över medborgarrättskämparnas situation i Sovjetunionen. Särskild uppmärksamhet har därvid riktats mot de s.k. Helsingforsgrupperna vilka, på grund av de förföljelser som de utsatts för, praktiskt taget har upphört att verka. Lika tydligt har framhållits från svensk sida att envar har rätt att lämna varje land, däri inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land. Detta slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Icke desto mindre kani Sovjetunionen endast en liten minoritet resa ut ur landet. För judar som vill emigrera har antalet utresetillstånd under det senaste året kraftigt minskat. Det vore en välkommen humanitär åtgärd om Anatolij Sjtjaranskij släpptes ur fängelset och tilläts att resa ut ur landet för att återförenas med sin hustru. Detta har också framförts direkt till sovjetiska representanter, senast i anslutning till utrikesminister Gromykos vistelse i Stockholm i januari i år. Om inte denna vädjan, på strikt humanitär grund, tillsammans med framställningar från andra håll, ger resultat är det mycket möjligt att den kan komma att förnyas vid lämpligt tillfälle.

Herr talman! Jag ber först att få tacka utrikesministern för det både utförliga och informativa svaret. Nu är det mer än sju år sedan som den 29-årige matematikern och medborgarrättskämpen Anatolij Sjtjaranskij häktades den 15 mars 1977. Han engagerade sig tillsammans med bl.a. Josef Begun, som också sitter i fängelse sedan lång tid, för att försöka bevaka att de sovjetiska myndigheterna levde upp till de avtal som träffades i Helsingfors 1975 beträffande grundläggande mänskliga rättigheter, t.ex. rätten till utvandring och medverkan till att återförena splittrade familjer. Låt mig också lämna en del andra upplysningar om Anatolij Sjtjaranskij. Sedan Sjtjaranskij funnit det allt svårare att följa ett judiskt kulturmönster i Sovjet begärde han någon gång under åren 1972-1973 att få tillstånd att utvandra. Denna liksom senare ansökningar avslogs. Den 4 juli 1974 gifte sig Anatolij med sin nuvarande hustru Avital eller — som hon i andra sammanhang kallas — Natalja. Avital tvingades redan påföljande dag att lämna Sovjet, eftersom hon hade fått tillstånd att utvandra men inte beviljats anstånd med denna utvandring. Hon hade då fått ett löfte om — och det tycker man är ganska naturligt — att hennes man Anatolij snart skulle få följa efter. Hon lämnade därför Sovjet med förhoppningen att de snart skulle återförenas. Nu är situationen den att Avital lever i Jerusalem sedan tio år och ännu inte har kunnat få Anatolij fri, trots att hon hela tiden kämpat för hans rätt att få utvandra. Hittills har alltså alla hennes ansträngningar och även alla andras ansträngningar varit förgäves. Jag besökte under juli månad 1977 Moskva, och då erfor jag hur oroliga alla människor var över att Sjtjaranskij suttit häktad i mer än fyra månader utan att någon hade fått träffa honom. När jag kom tillbaka till Stockholm ordnade jag därför tillsammans med några kolleger i samarbete med Stödkommittén för Sovjets judar en hearing i riksdagshuset, den 23 augusti 1977, med stort internationellt deltagande, under ordförandeskap av hovrättspresident Härje Stenberg.

Jag vill poängtera att vi till denna hearing inbjöd Sovjets ambassadör här i Stockholm för att han skulle få tillfälle att presentera sin syn på saken. Sannolikt var man från den sovjetiska ambassaden närvarande vid hearingen, men man begärde aldrig ordet och gjorde inga kommentarer. Efter en exceptionell och i vissa avseenden direkt olagligt lång häktningstid, nära 16 månader, under vilken Sjtjaranskij hölls avstängd från alla kontakter med anhöriga och vänner, dömdes han den 14 juli 1978 till 13 års fängelse plus arbetsläger med ”hård regim”. Inberäknat häktningstiden har han nu avtjänat mer än halva tiden, men trots detta har han inte ens släppts ut ur fängelset till arbetslägret. Jag vill gärna återge några ord ur nyhetsbulletinen Judarna i Sovjet, nr 3/84: ”För första gången på flera år fick Ida Milgrom” — dvs. Sjtjaranskijs mor — ”i början av året träffa sin fängslade son Anatoly Sharansky. Med vid besöket var också hans bror Leonid. De fick samtala med varandra under två timmar. Anatoly ansträngde sig för att ge intryck av att vara vid gott mod. Han försökte till och med skämta några gånger. Trots det var både Ida Milgrom och Leonid synnerligen oroliga för hans hälsotillstånd och då särskilt hans ögon. De är rädda för att han lider av grön starr. Efter besöket vädjade Ida Milgrom till hälsovårdsmyndigheterna i Kazan där Chistopol-fängelset ligger. — Ni måste ge honom läkarvård, bad hon och fick svaret att hon skulle vända sig till hälsovårdsmyndigheterna i Moskva. Ida Milgrom berättade också att Anatoly skrivit till överrabbinen för synagogan vid Arkhipovgatan i Moskva för att få en bibel och en bönbok. Hittills hade varken böcker eller något brev kommit till honom. När hon efterforskade i synagogan svarade personalen där att de aldrig fått någon förfrågan från Anatoly. I vilket fall som helst fick de bara sprida böcker som är tryckta i Sovjet och därmed var bibeln utesluten. Anatoly är mycket orolig för de nya fängelseregler som börjat gälla — — —. De innebär att fängelseledningen har rätt att förlänga straffet för ”bråkmakare”.” Med kännedom om ryskt språkbruk och vilka regler som gäller, så inser man att termen bråkmakare ger fängelsemyndigheterna hart när oändliga befogenheter att trakassera fångar. I sammanhanget kan det vara intressant att konstatera att både Anatolij Sjtjaranskij och många andra har dömts till femoch tioåriga fängelsestraff för ”slandering of the Soviet society” — det kan väl närmast översättas med att baktala eller missfirma den sovjetiska staten. Jag undrar hur många svenskar som skulle stanna utanför fängelserna om vi skulle ha liknande lagar i Sverige. Det har samtidigt hänt litet grand som är positivt under senare tid, och det har gett anledning till just de rykten som statsrådet redovisar i sitt svar. Jag skall inte undanskymma att jag själv indirekt gladdes över den långa tiden från det att min interpellation ställdes till dess att svaret kom. Jag hade förhoppningar om att det möjligen berodde på att utrikesdepartementet hade några informationer om chansen att Anatolij Sjtjaranskij skulle frisläppas och att man därmed inte ville att vi skulle föra en debatt i riksdagen som skulle kunna försvåra den proceduren. Vad som har utlöst ryktena är väl att Avital, Anatolijs fru, för första gången på sju år fick ett brev från Anatolij för några månader sedan. Samtidigt har Anatolij Sjtjaranskij vid det här besöket talat om för sin mor att han mottagit ett av de hundratals brev som Avital sänt till honom. Den här direkta brevkontakten mellan makarna gör kanske att vi kan hoppas att det är fråga om, skall vi säga, ett led i ett normalisering av situationen. Det gläder mig att av interpellationssvaret erfara att den svenska regeringen vid upprepade tillfällen för representanter för Sovjetunionen har aktualiserat såväl Sjtjaranskijs som andra samvetsfångars situation. Senast i januari i år blev ju utrikesminister Gromyko informerad om den svenska synen på de här frågorna. Men då det i Sovjetunionen nyligen blivit ett skifte på partiledarnivå, finner jag det lämpligt att Sverige på nytt — för de nya makthavarna i Kreml — aktualiserar de här viktiga frågorna om mänskliga rättigheter, bl.a. rätten för sovjetiska judar att utvandra. Herr talman! Med hänvisning till det sagda vill jag fråga om utrikesministern är beredd att ta nya kontakter med företrädare för Sovjetunionen, bl.a. med tanke på Anatolij Sjtjaranskij, så att denne äntligen friges ur fängelset och snarast tillerkänns rätten att emigrera till Israel för att där återförenas med hustrun Avital. Kontakterna kan lämpligen tas när den s.k. Stockholmskonferensen inom en nära framtid återupptar sitt arbete. Jag vill också använda det här tillfället att informera utrikesministern om en relativt unik händelse. Fredagen den 27 april inbjöds jag tillsammas med två andra ”aktivister” i Göteborg till ett sammanträffande på Sovjetunionens generalkonsulat för att där diskutera ett upprop som vi hade gjort ungefär en månad tidigare. Där hade vi bl.a. aktualiserat vissa problem med brevutväxling och med distribution av hebreisk religiös litteratur. Sammanträffandet ägde alltså rum så sent som förra fredagen. Jag gladde mig över att samtalet varade hela en och en halv timme och att det fördes i ett mycket trivsamt tonläge — om jag får använda det uttrycket. Beträffande postgången sade ryssarna helt frankt att de själva hade bekymmer. De hade konstaterat att det tyvärr fanns allvarliga brister i postgången mellan Sovjetunionen och Sverige. De hade alltså drabbats själva, och de sade sig ha gjort flera framställningar — och förnyade framställningar med anledning av vårt upprop — och de hoppades att det skulle leda till förbättringar. Det underströks att det i varje fall inte var fråga om någon särbehandling av refuseniks. Man menade att sådana här oregelbundenheter drabbar alla. Eftersom jag har arbetat 22 år vid posten, varav många år på utväxlingspostanstalten i Göteborg, sade jag att jag hade en viss förståelse för att vanliga brev kan försvinna, men att jag inte kunde förstå att rekommenderade försändelser kunde försvinna i sådan utsträckning. Man hade ingen förklaring utan hänvisade bara till att det tyvärr förhåller sig på detta sätt. Den andra frågan som aktualiserades gällde möjligheterna att till Sovjetunionen medföra religiös litteratur eller att sända sådan per post. Man erkände att detta inte på något sätt är förbjudet i sovjetisk lag. Tvärtom är det, sade man, tillåtet att ha med sig religiösa böcker. Detta är, hette det, naturligtvis ett stort problem för tullmyndigheterna, eftersom dessa givetvis har ett behov av att kontrollera att skrifterna inte är så utformade att de innebär kritik eller angrepp på Sovjetsystemet som sådant. Vi för vår del uttalade att vi hade full förståelse för att det kunde vara svårt, men framhöll att det borde vara möjligt att deponera skrifterna och få tillbaka dem efter några dagar, sedan tullen ordnat med språkkunnig personal för granskningen. Vi skisserade faktiskt ett system hur man skulle kunna gå till väga för att tillse att exempelvis synagogorna i Leningrad och Moskva får nya böcker och att det då sker på ett sådant sätt att problemen blir mindre såväl för de ryska tullmyndigheterna som för de svenska avsändarna. Man erkände att det är praktiskt taget omöjligt att trycka böcker på hebreiska i Sovjetunionen, varför böckerna rimligen måste importeras. Den sista fråga som vi tog upp, och som var den mest kontroversiella, var varför man inte tillät refuseniks som har lärt sig hebreiska på egen hand att fungera som lärare för andra i det språket och därmed få detta godkänt som en syssla som ger inkomster. Där förklarade man frankt att ingen annan får syssla med undervisning än den som är licensierad. Och licensierade lärare i hebreiska finns bara vid tre universitet i hela Sovjet. De var minsann så hårt utnyttjade i det ordinarie arbetet att de inte hade tid till extraknäck. Som vi konstaterade leder detta till att de judar som är beroende av att lära sig hebreiska för att kunna utöva och medverka i sina religiösa handlingar och olika festligheter inte har någon möjlighet att skaffa sig denna kunskap. Detta bemötte man genom att säga att jiddisch enligt sovjetisk uppfattning var judarnas språk i Sovjet, eftersom det språket talas av 14,7 96 av judarna. Vår kommentar att det inte finns religiös litteratur på jiddisch som kan tillgodose behovet — all litteratur är på hebreiska — bemötte man med att konstatera att det var ett problem i och för sig, men att det i varje fall inte var sovjetstatens uppgift att lösa problemet. Vi förklarade att vi inte heller hävdade detta, utan vad vi hävdade var att man inte borde förhindra möjligheterna för judarna att få tillägna sig de nödtorftiga kunskaper som fordras för att man skall kunna delta i religiösa högtider. Herr talman! Det bör med skärpa understrykas att vi svenskar finner det ytterst klandervärt att sovjetmyndigheterna inte lever upp till sina internationella åtaganden att tillerkänna alla sina invånare deras av FN fastlagda mänskliga rättigheter. Svenska företrädare bör också hävda att dömda personer inte godtyckligt får berövas rättigheter som de har enligt sovjetisk lag. Vi får inte förtröttas att kämpa för dessa. Då och då får vi ljusglimtar— en och annan slipper ut. Jag hoppas att utrikesministern fortsätter sina aktiviteter för att hjälpa refuseniks.

Herr talman! Från Sovjetunionens sida säger man, när det här fallet tas upp, att Sjtjaranskij är dömd till fängelse för spionage. Det är uppenbart att man i begreppet spionage lägger en mycket vidsträckt innebörd, gränsande till vad som kan kallas statsfientlig verksamhet. Från statsfientlig verksamhet är avståndet kanske inte långt till opposition över huvud taget mot vissa företeelser i det egna landet. Vad Sjtjaranskij nu än är dömd för, så har han vid 30 års ålder kastats i fängelse 1978 och har vid det här laget således avtjänat hälften av det straff som ursprungligen utdömdes. Redan detta vore grund för hans frigivning. Jag vill också göra klart att regeringen har en uppfattning som i huvudsak överensstämmer med vad Rune Torwald här har tagit upp, att frågan om mänskliga rättigheter inte är en nationell angelägenhet. Det är rimligt att Sveriges riksdag används som en av de plattformer som man kan ha för att tillvarata mänskliga rättigheter i ett annat land. Jag är övertygad om att den debatt som vi fört här i kammaren i dag också kommer att observeras. Det talas ofta om prestige och att man inte skall uppträda på sådant sätt att det blir prestigeladdat att exempelvis till varje pris hålla Sjtjaranskij fängslad i fortsättningen också.

Herr talman! Jag vill gärna uttala mitt oförbehållsamma tack till utrikesministern för vad han redan har gjort till förmån för såväl Sjtjaranskij och hans hustru som många andra drabbade refuseniks. Jag uttrycker den förhoppningen, att våra gemensamma ansträngningar skall leda till att de båda makarna Sjtjaranskij skall kunna återförenas inom en inte alltför avlägsen framtid.